Herr talman! Det är ett mycket glädjande besked att frågan tas på så pass stort allvar och att det skall ske en omedelbar översyn. Jag är jätteglad för det svaret. Jag har upplevt de beslut som har fattats som mycket motsägelsefulla och stötande. Nu får man höra att det är fritt fram för folk att ringa till tingsrätten och beställa kopior på barnporrfilmer. De ringer till tingsrätten och säger att de vill ha en kopia eftersom de har rätt till det enligt offentlighetsprincipen. De får då till svar en fråga om vilken film de vill ha. Reaktionen blir: ''Oj, är det mer än en? Vilken är den bästa?'' Jag tycker att detta är så oerhört stötande. Jag tänker på barnen som figurerar i filmerna. Jag tycker att vi inte ger dem tillräckligt skydd i dag. Samhället ställer inte upp med att skydda dem nu när ytterligare kopior kan spridas både lagligt och billigt. I vanliga fall är detta något som är förbjudet, och därför utgör det en risk att köpa barnporrfilmer. Vad jag har hört är de filmer som finns dyra, eftersom det finns en risk kombinerad med köpet. Nu är det lagligt och billigt! Folk förstår inte detta. Flera människor har ringt till mig och sagt att ''Sverige är fantastiskt. Ni stiftar lagar och hänger inte med i vad befolkningen tycker.'' Det är mot denna bakgrund som jag är så glad för detta beslut. Jag har en följdfråga. Jag förstår att det måste till oerhört noggranna överväganden. Själv värnar jag också om offentlighetsprincipen. Det är viktigt att folk kan få bli insatta i vad bevismaterialet innebär. Å andra sidan brådskar det med besked i en sådan översyn. Vad är en rimlig tidslängd för en sådan översyn?
Herr talman! Det är faktiskt svårt att i nuläget svara på frågan. Som Ingbritt Irhammar förstår är detta en komplicerad juridisk fråga. Å ena sidan är det fråga om offentlighetsprincipen, som vi alla värnar om, å andra sidan är det, precis som Ingbritt Irhammar sade, fråga om skyddet för barnen. Jag vill inte gärna ge mig in på att ge någon bestämd tidsram. Men jag kan försäkra att arbetet skall bedrivas med största skyndsamhet.
Herr talman! Jag är glad för detta svar. Jag vill i det här sammanhanget trycka på frågan om de enskilda barnens integritet. Den frågan måste ligga nära diskussionen om att sekretessbelägga handlingar. Vidare har jag funderat på följande. Om det nu är fråga om offentliga handlingar -- rätten har gjort den tolkningen -- varför kan inte folk tvingas att ta sig till tingsrätten och där ta del av handlingarna? På så sätt sprids de inte utanför huset. Hur skall vi annars kunna följa alla de videokopior som har delats ut? Hur skall vi sedan försöka få in dem igen? Hur många kopior har gjorts under tiden? Varför kan inte folk tvingas att gå till domstolen för att få se på bevismaterialet? Då är materialet inte sekretessbelagt.
Herr talman! Ja, det är många faktorer som behöver övervägas. Det är en komplicerad fråga inte bara när det gäller den juridiska naturen utan även hanteringsmässigt. Nu har frågan om beslag och konfiskation kommit med i tingsrättens nya beslut. Det visar ytterligare komplikationsgraden i detta. Jag kan naturligtvis mycket väl förstå att det väcker stor uppmärksamhet att tingsrätten skall medverka till att sprida barnpornografi eftersom det är fråga om ett straffbelagt brott. Jag tycker precis som Ingbritt Irhammar att det är stötande för allmänheten. Det är det som är motivet till att jag vill göra något så fort som möjligt för att klarlägga både det juridiska och det faktiska läget.
Herr talman! Jag är väldigt nöjd med det kompletterande svaret.

Herr talman! Kjell Eldensjö har frågat mig hur Justitiedepartementet kommer att agera för att minska människors oro, så att människor inte känner att de behöver skaffa sig vapen för att skydda sig. Eldensjö anger i frågan bl.a. att tilltron till rättsväsendet har varit vikande under ett antal år, det grova våldet har ökat och uppklaringsprocenten minskat. Frågan om hur man skall komma till rätta med den oro en del människor känner för att bli utsatta för brott är både befogad och mycket aktuell. Jag kan instämma i Eldensjös beskrivning av det tilltagande våldet i samhället. Brottsligheten har i dag nått en nivå som inte kan accepteras. Det är i första hand en uppgift för polisen att svara för den allmänna ordningen och säkerheten för alla människor i Sverige. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra möjligheterna för polisen att verkligen kunna leva upp till kraven. Men polisen kan självfallet inte ensamma åstadkomma att brottsligheten minskar och människors trygghet mot att utsättas för brott ökar. Det är uppgifter som angår oss alla som lever i samhället. Förutom åtgärder på polisens område har vi även i övrigt lagt ner mycket arbete på trygghetsskapande insatser. Det gäller över hela det kriminalpolitiska fältet -- från förebyggande åtgärder till skärpningar inom straffsystemet. Regeringen har således alldeles nyligen, efter förslag från mig, beslutat tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se över rollfördelningen mellan polisen, kommunerna och de enskilda när det gäller att skapa trygghet mot brott, särskilt vardagsbrottslighet, och mot alla slag av ordningsstörningar. Kommittén skall bl.a. överväga hur tryggheten mot brott skall kunna ökas genom ett vidgat engagemang från enskilda, exempelvis genom grannsamverkan mot brott och annan lokal brottsförebyggande verksamhet. Kommittén har en mycket viktig uppgift att fylla när det gäller att föreslå åtgärder för att öka samhällets samlade insatser mot brott så att människor kan känna trygghet mot våld, inbrott och annan sådan brottslighet. Polisen skall självfallet även i framtiden ha huvudansvaret för att upprätthålla lag och ordning. Men det gäller att finna former för att också ta till vara det engagemang och de erfarenheter som redan i dag finns på det kommunala området och hos enskilda personer och företag, som ett komplement till det arbete som polisen utför. Om vi inte kan finna effektiva och rättssäkra former för att öka människors trygghet mot brott, finns ytterst en risk för att människor tar lagen i egna händer och t.ex. bildar ''medborgargarden'' för att upprätthålla lag och ordning. En sådan utveckling vore självfallet djupt olycklig.
Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den är naturligtvis föranledd av den stora oro, för att inte säga rädsla, som många människor helt uppenbart känner inför det ökande inslaget av våld i samhället. Det är våld som efterhand blivit allt råare. Jag är väl medveten om att denna fråga kan leda till en lång debatt och diskussion utan att man ändå kan belysa den tillräckligt mycket. Men det är inte min avsikt. Det är fasansfullt om folk känner sådan oro inför våldet att de börjar ta till olagliga medel för att komma till rätta med olagligheterna. Det oroar mig att människors tilltro till rättsväsendets förmåga att kunna skydda medborgarna börjar bli så lågt att de börjar beväpna sig för att vid behov använda vapnen. I så fall är vi snart inne i en våldsspiral som kan få oöverskådliga konsekvenser. Det är bra att riksdagen på förslag från regeringen har beslutat om att folk skall, under en tid, kunna få lämna in vapen, och därmed kommer en del av de olagliga vapnen bort från samhället. Såvitt jag förstår är det ändå ganska lätt för den som vill att skaffa sig vapen. Det sägs ofta att det som sker i Amerika så småningom kommer att komma över till Europa och Sverige. Jag vet att man i USA ser på ett helt annat sätt på innehav av skjutvapen och att där finns helt andra lagar än i Sverige. Ändå är det kusligt att i TV kunna se hur människor i USA beväpnar sig och t.o.m. går skjutkurser och övar sig i att döda. Känner justitieministern någon oro över att det kan spridas en sådan utveckling till Sverige?
Herr talman! Kjell Eldensjös fråga är i högsta grad befogad. Det är just denna oro, som jag och många andra känner, som gör att jag ser det som en viktig uppgift att förbättra tryggheten i samhället. Även om USA och Sverige är väsensskilda i synen på skjutvapen får vi inte göra de misstag som vi i Sverige gjorde under 1960-talet i diskussionen om narkotika -- även på det området var vi väsensskilda i vår uppfattning. Men åskilliga av de problem som vi i dag har beror på att vi inte insåg att vi trots att vi var väsensskilda löpte risken att få ett ökat narkotikamissbruk. Utöver det som Kjell Eldensjö sade om vapenamnestin, som skall gälla under sommaren 1993, har regeringen med riksdagens stöd fått igenom en skärpning av reglerna om olaga vapeninnehav. Vi har också gemensamt kämpat för -- och snart nått vårt mål -- att få önskat antal poliser i tjänst. Jag tror detta är en viktig del när vi kombinerar det med nya arbetsmetoder för polisen. När vi får ut polisen på våra gator kommer det att få stor betydelse för människors känsla av trygghet. Redan nu får jag rapporter från allmänheten i olika delar av landet att man noterar att man nu ser poliser på gatorna på kvällarna.
Herr talman! Man kan vinkla min fråga till justitieministern på många olika sätt. Jag tänker nu ta upp en förebyggande aspekt. Av BRÅ har jag fått lära mig att ökningen av den grova brottsligheten egentligen har sin grund i småbrottslighet och allmän oärlighet som hela tiden ökar. Detta är på ett utmärkt sätt illustrerat med ett pyramiddiagram. När pyramidens bas -- småbrottsligheten -- vidgas ökas pyramiden uppåt -- den grövre brottsligheten ökar. Detta faktum leder till tanken om huruvida vår uppfostran av barn och ungdom när det gäller att vara ärliga och hederliga undan för undan avsevärt försämrats. Är det inte så, justitieministern, att för att det skall finnas en chans till ett trendbrott för brottsligheten -- som vi vill ha -- måste mer resurser sättas in när det gäller barn och ungdom, så att färre ungdomar startar en brottskarriär.
Herr talman! Jag är övertygad om att vi är helt överens om att när det gäller att sätta in mer resurser -- vilka skall sättas in -- är det i första hand resurser i form av vuxnas engagemang i barnen som det handlar om och inte om pengar. Det är någonting helt annat. Själv brukar jag i olika sammanhang påpeka just det som Kjell Eldensjö tar upp. De grovt kriminella har en lång brottsbana framför sig. Kan vi hindra någon från att begå det första brottet har vi därmed också förhindrat att få en gravt belastad person. Den viktigaste uppgift som vi har är att få hela vuxenvärlden, där föräldrarna utgör den viktigaste delen, att förstå betydelsen av engagemang i barnen, med överföring av normer som en viktig beståndsdel.
Herr talman! Som jag förstår har det forskats rätt litet om grundorsakerna när det gäller förebyggande åtgärder mot den negativa brottslighetsutvecklingen. Jag tycker att det borde forskas mer på detta område. Vad har hänt sedan 1930 , 1940 och 1950-talen som gör att brottsligheten oavbrutet ökar? Vilka är orsakssambanden? Är det ändrade levnadsmönster, nya företeelser som våldsvideo osv. som inverkar på brottsligheten? Själv tror jag exempelvis att flera decennier med till stora delar värderingsneutral skola, avkristning i landet, m.m. har varit starkt bidragande orsaker också till brotts och våldsutvecklingen. Enligt min mening måste rättssamhället söka roten till det onda. Kommer justitieministern att ta några initiativ till forskning för att utröna orsakssambanden när det gäller brottsutveckling?
Herr talman! I höstas kom en mycket intressant rapport från BRÅ som innehåller just en del av det som Kjell Eldensjö nämner, nämligen faktorer som är av betydelse för utveckling av brottsligheten. Man pekar bl.a. på betydelsen av hela familjen, skolan och uteblivna reaktioner. Denna forskning förekommer i BRÅ:s regi. BRÅ ligger under
Herr talman! För att förebygga brottslighet, framför allt när det gäller att förhindra ungdomars brottsdebut, behövs det ett intimt samarbete mellan exempelvis Justitie , Civil Socialdepartementen. Detta intima samarbete behövs även i kommunerna inom områden som polis, skola, Socialnämnd, osv. Det arbetet ligger i linje med den parlamentariska kommitté som tillsatts, vilket jag tycker är väldigt bra, och gäller ett arbete på lång sikt. På kort sikt behövs direkta och handfasta åtgärder. Som vi hörde av justitieministern har också poliserna ökat i antal och syns mer. Bedömer justitieministern att de här åtgärderna räcker som akuta och kortsiktiga insatser för att vända brottsutvecklingen?
Herr talman! Ännu är inte allt gjort, Kjell Eldensjö. I det här sammanhanget vill jag nämna att jag i juni från Ungdomsbrottskommittén kommer att få ett paket med förslag till straffrättsliga åtgärder för att tydligt och snabbt kunna reagera när unga människor är på väg in i brottslighet. Vi skall inte heller glömma bort det beslut som riksdagen nyligen fattat på förslag av regeringen om ändring i narkotikastrafflagen. Det ger oss ytterligare möjligheter att ta tag i unga människor som är på glid. Det vore övermaga att säga att det vi hittills tänkt är tillräckligt. Jag är övertygad om att vi även framöver ständigt kommer att få fundera över nya sätt att angripa den här typen av problem.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag anser det försvarbart, att mot bakgrund av den dramatiska situationen på arbetsmarknaden, inte beräkna medel för de 2 000 högskoleplatser som ingick i krisöverenskommelsen också för 1994. 1992 ingick ett antal ekonomisk-politiska åtgärder som syftade till att stabilisera den svenska ekonomin. I propositionen som följde på överenskommelsen lämnades förslag till sådana åtgärder. Bl.a. aviserades en utökning av antalet högskoleplatser med 2 000 för våren 1993. Detta förslag redovisade jag i propositionen om förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen. Riksdagen beslutade i enlighet med mitt förslag. Huvuddelen av platserna gick till de mindre och medelstora högskolorna. I motsats till vad Inger Lundberg säger har medel för dessa platser även beräknats för budgetåret 1993/94 i den proposition om högre utbildning som nu ligger på riksdagens bord, dvs. medel finns beräknade för 2 000 platser såväl höst som vårtermin. I detta sammanhang vill jag även erinra om det nya resurstilldelningssystem som gäller fr.o.m. den 1 juli 1993 och som innebär en betydande frihet för universitet och högskolor att själva besluta om hur de tilldelade medlen fördelas och används internt utifrån givna utbildningsuppdrag. Någon detaljerad styrning från statsmakternas sida av hur många studenter som tas in varje läsår kommer inte att förekomma i framtiden. Den volymökning av antalet studenter som ligger bakom de beräknade anslagen för läsåret 1993/94 är emellertid betydande och ger universitet och högskolor stora möjligheter att anta avsevärt flera studenter än tidigare år.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Vi har en utomordentligt allvarlig situation på arbetsmarknaden. Länsarbetsdirektören i Örebro län sade för några dagar sedan att det inte är uteslutet att kanske var femte länsbo står utanför den ordinarie arbetsmarknaden till hösten. Det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater kräver en kraftig utbyggnad av högskolan, med 10 000 platser utöver regeringens förslag. Vi har i våra förslag utgått från att de 2 000 platser som man kom överens om i krisuppgörelsen gällde för åren 1993--1996. I den beräkning som har gjorts av utskottskansliet har man efter kontakt med departementet sagt att dessa 2 000 platser icke finns framskrivna i propositionen. Om detta kan vi ha olika meningar och kan inte på en eller två minuter klara ut hur det ligger till. Jag vill framhålla för utbildningsministern att det är utomordentligt allvarligt att propositionerna på högskoleområdet är så oklara, att det kan finnas olika uppfattningar också efter kontroll med departementet om hur propositionerna skall tolkas. Alltnog -- låt oss anta att de 2 000 platserna finns kvar så som utbildningsministern nu har sagt och som vi socialdemokrater förutsatte när vi skrev våra motioner med anledning av högskolepropositionerna. Jag vill då fråga utbildningsministern: Är utbildningsministern beredd att föreslå ytterligare en kraftig utbyggnad av högskolan för att möta den allvarliga situationen på arbetsmarknaden?
Fru talman! Det undandrar sig min bedömning hur riksdagens utbildningsutskotts kansli har räknat. Vad som inte undandrar sig min bedömning är hur jag har räknat, och jag har räknat in platserna. Därmed är denna fråga avgjord. Besked i detta fall lämnas direkt från källan. Situationen hade emellertid för hela den högre utbildningen varit avsevärt bättre, om inte socialdemokraterna under de senaste tio åren så sorgfälligt eftersatt den grundläggande högre utbildningen. Det visar sig nämligen att Sverige har för få akademiker, i synnerhet för få akademiker med längre akademisk utbildning. Att bygga ut denna akademiska utbildning så fort som behovet egentligen stipulerar är till följd av historiska försyndelser inte möjligt. Jag är den första att beklaga att dessa historiska försyndelser kommit att belasta den nuvarande regeringens ambitioner. Likväl kommer vi att fortsätta att bygga ut den högre utbildningen, men vi kommer att göra det i den takt som är försvarbar med det samtida kravet på kvalitet för de studenter som väljer sådana utbildningsvägar. Det är inte försvarbart att bygga ut utbildning som inte kommer att svara mot de högt ställda kvalitetskrav som studenter och samhället i övrigt har rätt att ställa på universiteten och högskolorna.
Fru talman! Jag kan konstatera att det ur demokratisk synpunkt är utomordentligt allvarligt att det är svårt att tolka vad som egentligen har varit departementets avsikt på olika områden och att departementets egna tjänstemän ger uppgifter som strider mot ministerns. Regeringens huvuduppgift är att regera. Vi befinner oss i en situation då det tyvärr inte här och nu är brist på akademiker, utan många akademiker är arbetslösa. Vi ser långsiktigt ett stort behov av akademiker. Vad vi behöver är att ta till vara den tid som vi har för fortbildning, utbildning och för grundutbildning av de många som går arbetslösa i dag.
Fru talman! Skall jag våga mig på en gissning av varför utskottskansliet möjligen har svårt att räkna just denna vår, kan det hänga samman med den omläggning av anslagssystemet som vi just nu genomför. Det är nämligen, fru talman, i framtiden inte så -- som jag också framhöll i slutet av mitt svar till Inger Lundberg -- att vi detaljerat skall räkna studieplatser. Det var den gamla politiken, då regering och riksdag med pekpinnemässig noggrannhet räknade och ansåg sig veta exakt hur många platser ett universitet eller en högskola skulle tilldelas för resp. utbildning. Den typen av politik avvecklade riksdagen gudskelov genom sitt beslut i december förra året. Nu anslås pengar i klump till universiteten med en rätt och ett ansvar för dessa att väl disponera sina resurser. Jag tror, som jag också sade i mitt svar, att det kommer att innebära att vi kommer att se avsevärt fler antagna till högre utbildning i framtiden än vad vi har sett under tidigare år. Får jag till sist understryka att vi här och nu har brist på akademiker.
Fru talman! Det är uppenbart att regeringen har ett ansvar, oavsett vilka system ni väljer, både för arbetsmarknadspolitik och för regionalpolitik. Ni har ett ansvar här och nu gentemot de unga människor och de arbetslösa ute i hela landet som ingenting annat vill ha än utbildning. Utbildningsministern har gång efter gång pressats att ytterligare öka antalet utbildningsplatser av arbetsmarknadsskäl. Men det har kommit litet för sent. Det ryktas om att det skall föreslås 3 000 nya platser på torsdag. Varför kom inte förslaget i januari? Var utbildningsministern inte medveten i januari om att vi till hösten skulle stå inför en allvarlig arbetsmarknadssituation?
Fru talman! Får jag för Inger Lundberg framhålla att den utbyggnad av den högre utbildningen som regeringen föreslår inte först och främst motiveras av arbetsmarknadsskäl, utan av kravet på det svenska samhället att utbilda fler akademiker. Får jag dessutom påminna Inger Lundberg om att jag inte tror att det finns någon nu levande svensk utbildningsminister som har byggt ut den högre utbildningen fortare än jag.
Fru talman! Jag tror inte att det finns någon nu levande regeringsledamot i någon regering som befunnit sig i och delvis har förorsakat en så dramatisk situation på arbetsmarknaden som den regering som utbildningsminister Unckel sitter i. Kommer kompletteringspropositionen att innehålla förslag om nya platser? Om så är fallet, varför kom inte de platserna i samband med resurspropositionen eller budgetpropositionen, om nu utbildningsministern vill sätta in platserna i det allmänna utbildningspolitiska sammanhanget, som utbildningsministern säger, och inte kasta in platser litet då och då utan ordentlig beredning?
Fru talman! Om jag som Inger Lundberg hade tillhört ett parti som just som ett verksamt instrument mot krisen föreslagit rekordhöga skattehöjningar, skulle jag vara litet försiktig med orden om var orsaken egentligen ligger till våra ekonomisk-politiska bekymmer. Lundberg litet för otålig. Den som väntar, väntar inte förgäves. På torsdag lämnar regeringen besked om sina planer.
Fru talman! Lennart Rohdin har ställt fråga om vilka åtgärder eller direktiv som har vidtagits för att förbereda förändringar i den samhällsvetenskapliga forskningens organisation, resurser och övriga förutsättningar vid Statens institut för byggnadsforskning, SIB. Som angivits i forskningspropositionen finns inte nu tillräckligt underlag för ett slutgiltigt ställningstagande till framtiden för den samhällsvetenskapligt inriktade forskningen vid SIB. Regeringen har därför givit Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet i uppdrag att utvärdera den samhällsvetenskapliga forskningen vid SIB och pröva förutsättningarna för dess fortsatta existens. Uppdraget kommer att rapporteras till regeringen senast den 1 oktober
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag vill inledningsvis gärna se det som något mer betryggande att frågan om den samhällsvetenskapliga byggnadsforskningens framtid i fortsättningen kommer att hanteras av det för forskningen mer generellt ansvariga statsrådet. Som utbildningsministern säkert känner till har det funnits och finns en, som jag ser det, icke-ogrundad oro hos Byggforskningsinstitutet därför att det har funnits och finns propåer om att den samhällsvetenskapliga forskningen gott kunde avvaras, inte på grund av att den nödvändigtvis är av dålig kvalitet utan snarare av rent egenintresse. Den samhällsvetenskapliga forskningens framtid är ganska otydligt definierad i propositionen av skäl som utbildningsministern här har redovisat. Som säkert är känt förs förberedande diskussioner inom ramen för Tekniska högskolan och Byggforskningsrådet om den tekniska delen av byggforskningens framtid. Som det har ryktats diskuterar man även inlemmande i byggforskningen av delar av det som traditionellt utan tvekan kan anses som samhällsvetenskaplig forskning. Om man hade eftersträvat ett samarbete och ett samförstånd med dem som är oroliga på Byggforskningsinstitutet, borde det här arbetet ha skett i största öppenhet och med förtroende för Byggforskningsinstitutet, dess ledning och personal. Jag undrar om utbildningsministern kan utlova detta i fortsättningen. Vid en seriöst menad utvärdering, som den som nu skall ske, får man inte gå hanteringen i förväg så att utvärderingen föregås av åtgärder som väsentligen gör att utvärderingen i slutändan kan uppfattas som meningslös.
Fru talman! Jag delar Lennart Rohdins uppfattning på den sista punkten, att en utvärdering naturligtvis skall göras precis som den är tänkt, nämligen förutsättningslöst och så att den inte ställs inför fait accompli, som gör att slutresultatet är givet från början. Det hade varit då poänglöst att be någon att göra en utvärdering. Skälet till att regeringen valt vägen via en utvärdering är just det som Lennart Rohdin tidigare påpekade, att det uppenbarligen råder delade meningar om hur den samhällsvetenskapligt inriktade forskningen på byggområdet skall organiseras och vilken roll den del av SIB som sysslar med det skall kunna spela i framtiden. Det är precis därför som jag har tyckt att det har varit klokt att se till att vi får en opartisk värdering innan beslut fattas. Jag kan, fru talman, inte kommentera de rykten som Lennart Rohdin hänvisar till. Jag har själv inte hört dem. Jag kan försäkra om att från min utgångspunkt gäller att utvärderingar resp. överförande till KTH av den mer tekniskt inriktade delen av SIB skall ske under största möjliga öppenhet och i förtroendefull samverkan med de människor som är närmast berörda.
Fru talman! Jag ställde ursprungligen frågan till näringsministern, som framför allt är ansvarig för den tekniska delen av byggforskningen och dess framtid. Rykten eller ej -- sådana hade jag hört när jag ställde frågan för ett par veckor sedan -- vet jag att Byggforskningsinstitutet i går informerats om vad det förberedelsearbete som har bedrivits av Tekniska högskolan och Byggforskningsrådet har resulterat i. Vad som är ytterst olyckligt i sammanhanget är naturligtvis den mycket korta tid som har givits för den utvärdering som skall ske och det korta tidsperspektiv som uppmålats i propositionen när det gäller finansieringen av den samhällsvetenskapliga forskningen i framtiden. Det gör naturligtvis att osäkerhet och oro skapas, vilket säkerligen kan stimulera många av de mycket skickliga forskarna att söka sig någon annanstans. Att det görs den här typen av förberedelser, som tydligen även inkluderar delar av den samhällsvetenskapliga forskningen, utan att Byggforskningsinstitutets ledning och personal informeras förrän det hela är genomfört ser jag som mycket oroväckande. Jag hoppas att utbildningsministern här kan försäkra att öppenheten skall garanteras i fortsättningen.
Fru talman! Mitt svar på Lennart Rohdins avslutande fråga är: Ja, gärna. Jag vill som hastigast också kommentera skälet till att vi valt en relativt kort tid för utvärderingen av den samhällsvetenskapliga forskningen. Svaret på den frågan är egentligen det som ligger i Lennart Rohdins fråga, nämligen att vi inte vill ställa den samhällsvetenskapliga forskningen inför ett slags fait accompli, när omvandlingen av den tekniska delen nu fortgår. Önskemålet är alltså en hygglig parallellitet i de båda forskningsdelarna, oaktat det faktum att det handlar om två olika omvandlingsprocesser.
Fru talman! Jag är helt nöjd med propositionens formuleringar. Men just därför är det oroväckande att man tydligen utan full öppenhet diskuterar med Byggforskningsinstitutet om att föra över delar av den traditionella byggforskningen till Tekniska högskolan redan innan resultatet av utvärderingen av den samhällsvetenskapliga forskningens framtid föreligger. Det är att inte respektera den kompetenta personalen på Byggforskningsinstitutet, vilken måste ha en rimlig arbetsro för att den skall kunna arbeta med resultatet av utvärderingen. Jag hoppas att utbildningsministerns övertagande av den här delen av byggforskningen inte bara innebär att utbildningsministern skall administrera avvecklingen av en för marknaden ointressant restpost av ett forskningsområde som hittills har rönt stor internationell uppskattning.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa alternativ till häkten för förvarstagna utlänningar. Jag har tidigare här i kammaren, den 13 april, diskuterat behandlingen av förvarstagna. Eftersom ett förvarsbeslut är en ingripande åtgärd för den enskilde individen, får det bara förekomma i situationer där det oundgängligen är nödvändigt. Därför är förutsättningarna för att ta en utlänning i förvar noga preciserade i utlänningslagen, och dessutom är tiden för förvarstagandet begränsat. Av tillgänglig statistik för 1992 framgår att de allra flesta som togs i förvar var berövade friheten en mycket kort tid. Av det totala antalet vuxna, 4 520 När det gäller verkställandet av förvarsbeslut är det polismyndigheten som är ansvarig. De förvarslokaler som kan användas är dels förvarslokalen i Carlslund, dels polisarrester, allmänna häkten och kriminalvårdsanstalter. För närvarande finns inga planer på att bygga ytterligare särskilda förvarslokaler. Däremot har det framkommit uppgifter om att möjligheten att använda förvarslokalerna i Carlslund inte alltid utnyttjas fullt ut, vilket enligt min mening är något förvånande.
Fru talman! Det är nödvändigt att ta fram alternativ till polisarrester och häkten -- fängelse används i mycket blygsam omfattning, det är bara ett fåtal som sätts i fängelse. Det finns goda skäl att granska den praxis som råder när det gäller förvarstagande, framför allt om lagmotivens krav på restriktivitet och oundgänglighet har uppfyllts. Det är inte rimligt att det 1992 togs så många som 4 520 personer i förvar. Av allt att döma kommer den här siffran att öka under 1993. Statsrådet bör se till att det sker en ordentlig redovisning av de 14 % eller de 523 personer som sitter längre än tio dagar. Med hänsyn till förvarstagandets omfattning och längd är det inte så märkligt att ca 4 000 personer är efterlysta för att de skall avvisas. Också detta antal kommer att öka. Nu avvisas asylsökande som har fått avslag i en takt på 17 000 per år. Rikspolisstyrelsen måste ha centrala riktlinjer om var förvarstagandet skall äga rum. Sådana riktlinjer saknas. Vad har Rikspolisstyrelsen gjort efter den 13 april, då det hölls en debatt här i kammaren? Statsrådet nämnde Carlslund, men det finns faktiskt två andra liknande inrättningar, i Malmöoch i Göteborgsregionerna. Hur ligger det till där? Jag anser alltså att det nu finns all anledning för statsrådet att agera. Hon sade att det säger sig självt att man bör särskilja brottslingar och förvarstagna.
Fru talman! Jag utgår ifrån att de senaste veckornas offentliga debatt leder fram till att Rikspolisstyrelsen ser över denna verksamhet. Det saknas nämligen riktlinjer för den, vilket jag tog upp i mitt frågesvar för en vecka sedan. Jag vill också poängtera att det naturligtvis är möjligt för dem som är förvarstagna att ibland själva påverka situationen genom att medverka till att pass och andra handlingar kan fås ut från t.ex. ambassader. Detta är bl.a. en av orsakerna till att en del är förvarstagna.
Fru talman! Frågan är allvarligare än vad statsrådet nu anger. Jag vill också erinra om att Europarådets särskilda kommitté, som studerar häkten, polisarrester och fängelser, tog upp denna fråga och gjorde anmärkningar. Jag hade ställt min fråga till stasrådet Hellsvik. Nu undrar jag: På vilket sätt har statsrådet Friggebo varit inblandad i ärendet? Förvarstaganden skall icke nödvändigtvis ske i polisarrester och häkten. Det som gäller är att förvaret måste vara välbevakat. Man har tidigare använt hotell och pensionat i detta sammanhang, men av allt att döma görs det inte längre. Jag menar att det finns anledning att göra en ordentlig undersökning kring alternativ och komma med förslag.
Fru talman! Som jag redovisade i mitt svar har man inte fullt ut använt de förvarslokaler som finns i Carlslund, där det finns 38 platser. Regelmässigt är det bara 15--20 platser som är belagda. Det betyder att det finns möjligheter att inom ramen för de förläggningsplatser som finns ha fler personer i de särskilda förvarslokalerna. Som jag tidigare har sagt utgår jag ifrån att Polisen nu ser över den här frågan. Som kulturminister har jag inte direkt inte varit inblandad i Europarådets aktiviteter när det gäller förvarstagande. Däremot har FN gjort en genomgång av barnkonventionen, då man tog upp bl.a. förvar av barn. Riksdagen fattade alldeles nyligen beslut om den reglering som skall gälla. Det är ingen hemlighet att jag ansåg att man bör ha ett principiellt förbud mot förvarstagande av barn, vilket Hans Göran Franks parti inte ställde sig bakom.
Fru talman! Jag ställde mig bakom kulturministerns uppfattning. Jag anser fortfarande att det beslut som då fattades är felaktigt. Det finns nu anledning att göra en ordentlig undersökning av förvarstagande. Jag tror inte att det för många riksdagsledamöter är känt hur pass illa detta beslut kom att utfalla. Därför tycker jag att statsrådet borde tillmötesgå det som jag är ute efter nu. Vad gäller Carlslund tycker jag också att det är oroväckande att man inte utnyttjar alla platser. Men det är på det sättet att Carlslund i första hand är avsett för familjer med barn. Där finns 38 bäddar. Jag kan inte exakt säga hur stort antalet är i Malmö och Göteborgsregionen. Det borde kanske statsrådet inhämta uppgifter om. Sett ur perspektivet att det rör sig om 5 000 personer, är detta trots allt en liten del. Det måste komma till andra lösningar.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att uppgifter om invandrares nationalitet är korrekta. Lennart Fridén uppger att det ofta förekommer att i Sverige boende invandrare i olika rapporter får nationalitetsbeteckningar som inte stämmer med verkligheten. Frågeställaren nämner Kosovo som ett exempel. Jag utgår i mitt svar från att Lennart Fridén med begreppet nationalitet avser medborgarskap. Jag kommer därför i mitt svar att använda det senare begreppet eftersom nationalitet och medborgarskap kan vara två skilda saker. Invandrarverket ansvarar för registreringen av personuppgifter för utlänningar som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. I de allra flesta fall uppstår inga problem med registrering av utlänningars medborgarskap. I tillstånds och medborgarskapsärenden tillämpar Det är också på grundval av detta som statistik förs. Medborgarskapet framgår normalt av sökandens pass eller om den sökande inte har pass av andra identitetshandlingar. I avsaknad av handlingar registrerar man det medborgarskap som sökanden själv uppger. Det betyder att personer från Kosovo registreras som medborgare i den av Sverige inte erkända staten ''Jugoslavien'', dvs. Serbien-Montenegro. Någon separat registrering av tillhörighet till viss folkgrupp eller liknande görs inte, varken avseende Kosovo eller i andra fall. Vid speciella omständigheter kan det vara svårare att fastställa en persons medborgarskap. från Bosnien--Hercegovina, som söker uppehållstillstånd har ibland fortfarande jugoslaviska pass. Detsamma gäller för personer från det forna Sovjetunionen som i viss utsträckning reser på sovjetiska pass. Invandrarverket försöker givetvis att i så stor utsträckning som möjligt göra en korrekt registrering, utifrån de uppgifter man kan få fram i varje enskilt fall. I vissa sådana fall kan det emellertid hända att registreringen hos Invandrarverket blir felaktig. I takt med att de nya staterna börjar utfärda egna pass minskar detta problem. Vad avser Invandrarverkets förläggningsverksamhet, tar man även fram uppgifter om de asylsökandes tillhörighet till språkgrupper, t.ex. vad avser f.d. Jugoslavien. Man utgår ifrån vad den asylsökande själv uppger om sin tillhörighet till viss språkgrupp. Det här registreras dock inte för något annat syfte än just förläggningsverksamheten. Jag anser inte att det från regeringens sida finns anledning att vidta några speciella åtgärder i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på denna fråga. Detta är ju en väldigt känslig fråga. Jag var tveksam innan jag ställde den. Det är så lätt att hjälpa till att bygga under de många myter som odlas i flyktingdebatten, och jag skulle gärna vilja undvika detta. Men genom att det då och då inte kan ges konkreta och raka svar på en del frågor i debatten, är det också mycket lätt att den hamnar snett. Jag har själv upplevt att journalister som t.ex. har bett att få reda på vilka folkslag -- jag menar då folkslag och inte vilket medborgarskap man har -- som finns på olika förläggningar inte har kunnat få ett rakt och konkret svar från Invandrarverkets förläggningsanställda. Jag tror att det är till skada om man, medvetet eller omedvetet, i debatten ger intryck av att man inte vill svara på frågor. Det finns också i Sverige boende personer som har kommit hit för länge sedan. De tycker att de ibland har fått klä skott för vad som händer kring en del flyktingförläggningar. Själva påstår de att det inte är deras landsmän utan att det är en grupp som har angett en tillhörighet just därför att det har varit lättare att få en snällare och vettigare behandling genom att man anger någon annan tillhörighet. Jag förstår nu av statsrådets svar att den typen av undersökningar, som jag naturligtvis förstår är svåra att göra, inte görs. Det gäller att verkligen kontrollera vad alla dem som kommer -- det kan ibland vara fråga om en sammanhållen grupp där inte en enda av dem egentligen har ett id-papper -- har för språktillhörighet, vilka språk de kan traggla sig fram med eller vad de har för kulturell bakgrund. Också det är ett av problemen bakom de konflikter som uppstår på flyktingsförläggningarna. Därför undrar jag om det finns någon möjlighet att genom språkliga kontroller eller på annat sätt verkligen ta reda på om det rör sig om den grupp som de uppger sig tillhöra eller inte. Det skulle i så fall säkert motverka en del av de problem som finns.
Fru talman! Bakgrunden till att man vid förläggningsverksamheten registrerar språktillhörighet är ju att man vill underlätta tolkverksamhet -- att man vet vilket behov man har av tolkning. Det handlar också om barnens skolgång. Man behöver då känna till vilka språkgrupper som uppges. Jag tror inte att det råder några större missförhållanden beträffande dessa uppgifter, eftersom det ju är de asylsökande själva som har behov av t.ex. skolgång för barnen eller tolkservice. Då vill man naturligtvis ha undervisningen eller tolkningen på det språk som man är duktigast i att tala. Detta är bakgrunden till registrering av språkgrupp. I övrigt sker, som jag tidigare har sagt, registreringen enbart på grund av medborgarskap i ett forna land som man kommer ifrån.
Fru talman! Jag har bara en liten kompletterande fråga. Naturligtvis skall man inte bara vid umgänget med massmediefolket utan över huvud taget vara försiktig när man arbetar vid flyktingförläggningar eller inom Invandrarverket. Men jag undrar om det finns några som helst regler som förhindrar dem som arbetar vid förläggningar att ge klara och rediga svar, dvs. att den och den gruppen människor finns på förläggningen. Det har påpekats att man har fått så glidande svar på frågorna att det sedan har uppstått myter i flyktingförläggningarnas områden kring vilka grupper som finns där och varför vissa saker sker i anslutning till förläggningarna. Det kan inte vara särskilt bra att inte kunna ge raka och konkreta svar på ställda frågor.
Fru talman! Jag har redovisat de regler som Invandrarverket har fastställt, vilka förläggningar och även tillståndsbyråer är skyldiga att redovisa. Vid normalt umgänge mellan förläggningspersonal och allmänhet, eller riksdagsledamöter som vill veta hur en situation är på en förläggning, utgår jag från att det är normal verksamhet att informera så mycket som det över huvud taget är möjligt. Det är väl en samlad erfarenhet som vi har att ju mer man informerar om verkligheten, desto större stöd får man bland de kringboende svenskarna för verksamheten. Därför utgår jag från att förläggningspersonalen kan berätta om situationen på förläggningarna utan att det skall behöva ta sig uttryck i att man formaliserar en ny statistikserie.
Fru talman! Det sistnämnda ber jag att få tacka för. Jag utgår från att jag i det sammanhanget också får citera kulturministern vid diskussioner i framtiden.
Fru talman! Robert Jousma har frågat mig om jag är beredd att medverka till att hivsmittade, som inte följer de skyddsregler som gäller, inte skall få uppehållstillstånd och förpassas ur riket. Att medvetet smitta en annan människa med hiv, liksom att utsätta någon annan för risk för hivsmitta utgör brott enligt svensk lag. Den som handlar på ett sådant sätt kan bli dömd till straff, och i brottmålet kan därmed också fråga om utvisning komma att aktualiseras. Redan i dag finns således möjlighet att utvisa den som gör sig skyldig till brott genom att utsätta någon annan för hivsmitta. Frågan om vilken betydelse den omständigheten att en hivsmittad inte följer förhållningsreglerna skall ha vid bedömningen av hans rätt till uppehållstillstånd, är föremål för översyn. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som bl.a. skall se över reglerna som behandlar vilken betydelse en utlännings vandel skall ha vid bedömningen av hans eller hennes rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill även nämna att smittskyddsläkaren i Stockholms läns landsting har tillskrivit regeringen och framhållit vikten av en översyn av reglerna för utvisning vid medvetet smittfarliga beteenden. Brevet har överlämnats till den särskilda utredaren för kännedom. Utredaren avser att överlämna sitt betänkande i denna del vid årsskiftet 1993/94.
Fru talman! Fru statsråd! Jag ställer den här frågan inte så mycket som en riksdagsledamot som vänder sig till ett statsråd, utan jag ställer frågan i min egenskap av en far som är orolig för framtiden. Jag har nämligen själv två döttrar, som är 16 och 19 år. Det här handlar inte på något vis om rasism. Det handlar inte om att man ger sig på en speciell folkgrupp. I det här exemplet handlar det om hivsmittade afrikaner, men det kunde lika gärna handla om vilken hivsmittad utlänning som helst, oavsett nationalitet, som kommer hit och medvetet begår brott som strider mot vår smittskyddslagstiftning. Man måste fråga sig om det är rimligt att hivsmittade personer som inte respekterar svenska grundläggande värderingar och som bryter mot svensk lagstiftning över huvud taget skall få uppehållstillstånd här. Jag menar att det självklara svaret är att det naturligtvis inte finns någon allmän rätt för några som helst utländska medborgare att bo i Sverige, om de medvetet håller på att sprida en sjukdom som medför döden lika säkert som om de skulle slå en yxa i huvudet på en annan människa -- i alla fall gäller det såsom forskningen ser ut i dag. Man kan i det här fallet inte skylla på någonting. Vad skulle fru statsrådet säga till en ung och förmodligen oerfaren flicka som på detta sätt, med eller mot sin vilja -- vi får inte glömma att det i sådana här sammanhang också förekommer våldtäkter -- drabbas av hiv? Vad skall man då skylla på? Man kan inte skylla på dessa människors främmande kultur. Man kan inte skylla på att de inte känt till förhållandet. Man kan i det här fallet inte skylla på annat än allmän slapphet.
Fru talman! Det är naturligtvis helt oacceptabelt att människor som är hivsmittade utsätter andra människor för fara. Det gäller oavsett vilket land man är född i. Det är också bakgrunden till att det i Sverige är brottsligt att medvetet utsätta andra människor för denna fara. Vi har under senare tid haft några uppmärksammade mål, där människor också har dömts för detta brott. När man tar ställning i frågan om påföljd och det gäller en person som inte är medborgare i Sverige, har rätten också att ta ställning till om personen i fråga skall utvisas. Det ingår som en följd i brottspåföljden. Jag tror att det är viktigt att också detta sägs till svenska folket. Myndigheterna står alltså inte helt handfallna inför en sådan här situation. Dessutom finns möjlighet att ålägga en hivsmittad förhållningsregler, och är det så att han eller hon inte följer de förhållningsreglerna, kan vi tvångsmässigt ta hand om och isolera personen i fråga. En fråga som återstår att ta ställning till är om det vid bedömningen av om en person skall få uppehållstillstånd i Sverige skall ha betydelse om han eller hon har brutit mot förhållningsreglerna. Jag har i mitt svar redovisat att regeringen redan tidigare har gett en utredare i uppdrag att ta ställning till huruvida brott skall påverka möjligheten att få uppehållstillstånd. Vi har också överlämnat det brev som smittskyddsläkaren i Stockholms län har skrivit till regeringen.
Fru talman! Det statsrådet säger är bra, men samtidigt tycker jag att man litet negligerar bakgrunden till det här problemet. Regeringen och olika företrädare för medicinska intressen har gång på gång gått ut och sagt att vi måste bekämpa aids. Skall vi göra det eller inte, och vems intresse skall vi i sådana fall tillvarata? Är det de potentiella offrens intressen eller är det intressena hos de människor som gömmer sig bakom asylreglerna? Oavsett vilket brott människor begår, om de så i princip medvetet utsätter andra för dråp, kan de tydligen gömma sig bakom asylreglerna. Det tycker jag är väldigt sjukt. I dag finns enligt en tidningsartikel 44 stycken afrikaner som medvetet har brutit mot smittskyddslagen. Jag nämner att det är fråga om afrikaner, men det kunde ha varit vilka människor som helst som inte är svenska medborgare. Ingen skulle låta andra gå runt och slå ihjäl folk med yxa utan att bli utvisade eller satta i fängelse, men så fort det gäller aids är det tydligen tillåtet att hålla på på detta sätt och sedan gömma sig bakom asylreglerna.
Fru talman! Som jag sade tidigare är ett sådant beteende icke acceptabelt i Sverige. Vi har till uppgift att bekämpa både hiv och aids i Sverige. Det går inte att medvetet utsätta andra för fara och sedan gömma sig bakom några asylregler. Som jag tidigare sade är det tvärtom fråga om brottslig verksamhet om man medvetet utsätter andra för fara. I bedömningen av brottspåföljden ingår också att en icke svensk medborgare kan utvisas ur landet.
Fru talman! Då vill jag fråga statsrådet: Har någon hittills blivit utvisad på grund av att han medvetet har spritt hiv?
Fru talman! Jag har inte låtit ta fram någon statistik på det, men det är fullständigt klart att våra rättsvårdande myndigheter också brukar utvisa personer som har dömts för grova brott. Det är inte så länge sedan som en svensk dömdes till sju års fängelse för ett sådant beteende. Jag utgår ifrån att våra domstolar i ett sådant sammanhang också skulle fatta beslut om utvisning, om det inte finns alldeles särskilda skäl som talar emot.
Fru talman! Då förutsätter jag att statsrådet med kraft kommer att medverka till att sådant svineri som vi har talat om inom en snar framtid kommer att upphöra i Sverige, att lagen kommer att skärpas och att domstolarna kommer att få direktiv att utvisa personer som sysslar med sådant här och som icke är svenska medborgare, efter att de har avtjänat ett fängelsestraff som förhoppningsvis är på sju år.
Fru talman! Som Robert Jousma känner till kan jag inte som enskilt statsråd ge direkta direktiv till våra domstolar. Låt mig emellertid redovisa att det finns utlänningar som begår andra brott här i Sverige. Jag stöter på sådana fall varje vecka, eftersom vi får in nådeansökningar av personer som tidigare har dömts för grova brott och som också har dömts till utvisning men som trots det vill stanna i Sverige. Vi har en mycket hård praxis vid bedömningen av sådana fall. I nästan samtliga fall får dessa personer lämna riket. Regeringen handlägger sådana nådeansökningar av personer som har begått brott av olika slag.

Fru talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att ta nödvändiga initiativ för att frågekomplexet kring blyhagel snabbt utreds. Avvecklingen genomförs i huvudsak genom överenskommelser om frivilliga åtgärder. Som jag tidigare har redovisat, senast den 13 april 1993 med anledning av en fråga av Inge Carlsson om förbud mot blyhagel vid jakt, har regeringen gett Statens naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen i uppdrag att senast den 1 kvicksilveranvändningen, dvs. såväl blyhagel som annan blyanvändning, fortgår. I uppdraget ingår också att myndigheterna skall följa att avvecklingen sker som förväntat och att överenskommelser om frivilliga åtgärder och informationsinsatser ger avsedd effekt. Myndigheterna skall i förekommande fall föreslå de ytterligare åtgärder som kan krävas för en sådan avveckling. I denna mening pågår alltså en utredning om blyhagel och dess miljökonsekvenser m.m. Hos myndigheterna pågår mot denna bakgrund förberedelse för en sådan redovisning. Enligt vad jag har erfarit avser myndigheterna att i sin redovisning beröra även bl.a. vapentekniska frågor kring användningen av alternativ till blyhagel.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. Jag får också beklaga att miljöministern tvingas komma till kammaren en tredje gång för att svara på frågor om blyhagel. Jag och många med mig tycker att debatten om blyhagel för länge sedan har lämnat verkligheten. Det måste väl också i det här fallet finnas plats för sans och måtta, detta trots att riksdagen nu har fattat vissa beslut. I ett tidigare svar har miljöministern sagt att det är angeläget att all blyhagelanvändning avvecklas, såväl vid övrig jakt som vid banskytte. Miljöministern är också beredd att verka för att blyhagelanvändningen förbjuds i Sverige om en avveckling inte kan nås på frivillig väg. Nu är ju saken den att vissa kommuner är i full färd med att stänga dessa skjutbanor. Ingen frågar efter vart skyttarna tar vägen. De kanske åker ut i skogen och tränar skytte där; ingen kan förbjuda en skytt att utöva skytte på egen mark. Man får alltså en konsekvens som är raka motsatsen till vad man är ute efter, trots att det efter vad jag kan förstå är mycket enkelt att åtgärda skjutbanorna -- genom att lägga ut ett 5 cm djupt lager mossa på skjutbanorna kan man samla upp haglen. Man har inte alls diskuterat frågan om vapen. Miljöministern säger i sitt svar att även vapentekniska frågor skall diskuteras, men stålhagel kan ju inte användas till 90 % av de vapen som finns. Därtill kommer djurskyddsaspekten. Det handlar om en halvering av skjutavstånden till villebråden, enligt mycket noggranna undersökningar från Danmark, som jag har fått ta del av. Dessutom finns hundratusentals ton bly i blykablar, vilket man över huvud taget aldrig diskuterar. Jag tycker att den här frågan har fått dimensioner som inte har med verkligheten att göra.
Fru talman! Det är möjligt att det förekommer överdrifter i debatten. En del av dessa har John Andersson nämnt. Inriktningen från statsmakternas sida måste ändå vara alldeles tydlig och klar. Det är viktigt att man, som riksdagen har uttalat, eftersträvar frivillighet, men det skall ändå framgå att bilan finns där om det inte skapas möjligheter för frivilliga överenskommelser. Det har varit avsikten med mina inlägg i den här debatten. Det är helt enkelt allvarligt menat att vi måste försöka utveckla alternativ, och helst, som sagt, i samarbete. Jag skall ta ett exempel ur en skrivelse som jag har fått från Svenska jägareförbundet. Man skriver där: De samlade erfarenheterna pekar emellertid mot att nackdelarna med järnhagelpatronerna är väsentligt överdrivna. I vissa stycken får man närmast ett intryck av ''svartkonst'', där konstruerade skäl ställs mot praktisk kunskap. Jag vill inte åberopa så mycket egen erfarenhet på det här området, utan jag åberopar den erfarenhet som jägare, sammanslutna i olika organisationer, redovisar för bl.a. Naturvårdsverket. Jag hoppas att den här debatten skall vara befruktande, dvs. att den skall kunna leda till att man kommer fram till frivilliga överenskommelser. Det jag har pekat på i tidigare frågesvar är, som John Andersson vet, att man naturligtvis skall börja med de mest skyddsvärda områdena för att få den övergångstid som riksdagen faktiskt har beslutat att vi skall försöka få till stånd.
Fru talman! Jag är helt överens med miljöministern då det gäller våtmarkerna, eftersom fåglarna där faktiskt äter haglen. Det problemet slipper man om man förbjuder användning av blyhagel där. Representanter från Jägarförbundet har varit väldigt käcka innan verkligheten kom i fatt även dem. I den senaste broschyren från Jägarförbundet säger man klart och tydligt att man inte vill ha något blyhagelförbud vid jakt på fast mark. Verkligheten har hunnit i fatt även Jägarförbundet. * Vissa exklusiva och särskilt dyrbara vapen. Dessa vapen utgör 90-95 % av de vapen som finns i Sverige, och de är klart olämpliga eller direkt riskabla. Det beror på att Sverige inte har någon CIP-norm när det gäller gastrycket i gevären. Till Sverige har man fått exportera vilka vapen som helst.
Fru talman! Visst är ett säkerhetsproblem involverat i detta. Jag vill inte gå händelserna i förväg genom att säga att allt är möjligt att hantera snabbare än vad riksdagen har sagt. En övergångstid är angiven, bl.a. av säkerhetsskäl. Därför är det så viktigt att man pekar ut det som är särskilt allvarligt i detta sammanhang. Är vi överens om vilka restriktioner som bör gälla beträffande våtmarkerna, är det bra. Den metod som vi har valt torde vara den bästa -- om den fungerar, dvs. att man når fram till frivilliga överenskommelser om på vilket sätt man skall hantera de praktiska problemen. Den linjen vill jag följa. Också jag är angelägen om att sätta press på situationen så att någonting händer. Men man skall inte beskylla statsmakterna för att ingenting händer, om man inte själv vill medverka till överenskommelser. Det har ju varit min strävan.
Fru talman! Men nu utgår kommunerna från miljöskyddslagstiftningen och stänger skjutbanorna utan att skapa någon annan möjlighet till skytte. Man tvingar ut skyttarna i skogen. Kommunernas tjänstemän läser vissa rapporter som en viss potentat sägs läsa Bibeln. De stöder sig på uttalanden av docenten Ulf Qvarfort, en av landets främsta blyexperter. Han säger att jägarnas hagel i skogen är fullständigt ofarliga hur surt det än är. Han tycker att det ligger ett löjets skimmer över hela debatten. Jag förringar inte miljökonsekvenserna, men det måste finnas någon sans och måtta. Man måste mycket närmare ta reda på hur allt hänger ihop, innan man rusar ut och stänger skjutbanor. Om våtmarkerna är vi överens men inte om det övriga.
Jag erinrar om de debattregler som gäller.
Fru talman! Jag vill bara understryka att jag fullföljer riksdagens beslut. Vi inväntar nu en rapport från berörda myndigheter, dvs. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen per den 1 juli i år. Av detta skäl menar jag att en utredning redan är på gång. Låt oss då inte hamna i den fällan att vi tillsätter en utredning till, innan vi har sett resultatet av den utredning som myndigheterna faktiskt på regeringens uppdrag genomför. Utredningar kan användas på många olika sätt. Ett är att skynda på, ett annat att försena. Det är viktigt att vi låter myndigheterna utarbeta sina förslag i sommar. Därefter tar vi ställning.
Fru talman! Då tycker jag slutligen att miljöministern till kommunerna skall ge ett entydigt besked att inte heller de skall föregripa dessa utredningar. Det är ju det kommunerna håller på med. Det pågår en kds-ride över hela landet med motioner i olika fullmäktigeförsamlingar, senast i Umeå, om att stänga skjutbanor. Då tycker jag att också kommunerna skall avvakta och inte stänga skjutbanor, som man har gjort i Örebro och på andra orter i Sverige.

Fru talman! Ulf Björklund har frågat mig vilken instruktion Sveriges representant i Internationella Valfångstkommissionen kommer att få inför kommissionens årsmöte i Kyoto den 10--14 maj. Beredningen av instruktionen inför den internationella valfångstkommissionens möte är ännu inte slutförd. Även om jag därför inte nu kan ange vilken instruktion Sveriges representant kommer att få, vill jag ändå säga följande. Ulf Björklund tar i sin fråga upp två ämnen på kommissionens dagordning. Det ena gäller det franska förslaget om ett valskyddsområde runt Antarktis söder om den 40:e breddgraden. Det andra gäller att alla delar av IWC:s förvaltningsmodell bör antas av kommissionen, innan förbudet mot kommersiell valfångst kan hävas. Redan vid kommissionens förra möte i Glasgow välkomnade Sverige förslaget om ett valskyddsområde i Antarktis. Ett sådant ligger väl i linje med Sveriges syn på Antarktis såsom ett område där höga miljökrav bör gälla och där människans inverkan på ekosystemen skall begränsas så långt som möjligt. Detta är angeläget, inte minst för forskningens skull. Vi deltar med positivt intresse i den fortsatta diskussionen av frågan. Vad gäller förutsättningen för att häva förbudet mot kommersiell valfångst har från svensk sida ställts just de villkor som Ulf Björklund nämner. Det innebär bl.a. att vi måste få ett effektivt observations och inspektionssystem, regler för datainsamling och datarapportering samt regelbundet återkommande inventeringar av valbestånden. Dessa svenska krav kan ses som en tillämpning av försiktighetsprincipen, vilken som bekant är inskriven i Riodeklarationen. De bedömnningar som jag nu har redovisat finner jag ligga väl i linje med de av Ulf Björklund anmälda önskemålen om hur Sverige bör agera vid
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Jag ser med tillfredsställelse på den inriktning som Olof Johansson anger bör gälla för vårt arbete i IWC. Men jag skulle uppskatta att få ett mer bestämt besked om vilka instruktioner som Sveriges representant vid IWC:s årsmöte i Kyoto i början av maj kommer att få. När kommer dessa instruktioner att vara klara? Det hade också varit önskvärt att miljöministern i kammaren något hade redovisat inriktningen av instruktionerna. Den 3 mars träffades Norges och Sveriges fiskeriministrar. Då betonades vikten av att lösningar kunde uppnås inom IWC. I går, den 19 april, träfades de nordiska valkommissionärerna för att utröna om det finns en gemensam nordisk hållning i dessa frågor, något som vi från Sveriges håll tidigare har betonat inte finns. Vilka instruktioner hade den svenske kommissionären med sig till mötet i går? Kommer instruktionerna inför mötet i Kyoto att baseras på de diskussioner som fördes i går? Den försiktighetsprincip som miljöministern hänvisar till vill jag understryka vikten av. Enligt IWC:s vetenskapliga kommitté tillväxer valstammar mycket långsamt. Det är därför omöjligt att någon större förändring i vitvalstammens storlek har skett sedan 1986. Jag ser också med tillfredsställele på miljöministerns positiva inställning till inrättandet av ett skyddsreservat för valarna kring Antarktis. Men Sverige bör inte bara delta med positivt intresse i den fortsatta diskussionen i frågan. Vi bör i stället ställa oss främst i ledet för att ett sådant skydd kommer till stånd. Sverige kan inte slå sig för bröstet när det gäller det internationella beslutet om skydd för Antarktis. Flera andra nationer var drivande före oss. I det avseendet finns det ändå ingen anledning att tillämpa någon försiktighetsprincip.
Fru talman!Jag utgår från att vi är överens om att det är uthållig utveckling som vi eftersträvar och att vi inte anser att valar är undantagna från skattning. Det är en viktig utgångspunkt för denna diskussion. I annat fall är det arbete som pågår inom IWC överflödigt. Då är det bara att bestämma sig på etiska och moraliska grunder för att skydda valstammen över huvud taget. Det är den första punkten. Om vi sedan vill utöva inlytande, vilket är en viktig fråga i varje fall för oss politiker som representerar människor med i detta fall litet olika uppfattningar beroende på hur nära problemet de befinner sig, är det angeläget att vi tänker igenom strategin väldigt noga. Norrmännen har sin tradition med valfångst, medan vi inte har några valar som vi jagar, i varje fall inte i våra nära farvatten. Vi har inte heller givit oss ut på världshaven för att fånga valar. Jag protesterade i somras efter Glasgowmötet mycket klart och tydligt mot Norge. Norge gick så att säga ensidigt ut med ett besked och föreföll vara berett att lämna IWC. Antingen vill man ha någonting organiserat gemensamt, som bygger på samarbete, eller så kastar man sig med berått mod ut i någon sorts anarki på det här området. Det är inte bra. Detta försöker vi förhindra. Vi tycker då att den nordiska länderkretsen är väldigt bra att diskutera dessa frågor i. Vi tror också att vi kan påverka övriga länder om vi kan hitta gemensamma nämnare -- kanske inte om allt, men om en del. Detta är bakgrunden till såväl de konstruktiva samtal som vi förde i Oslo och därefter det möte som jag har haft med den norske fiskeriministern och det kommissionärsmöte av förberedande karaktär som ägde rum i går.
Fru talman! Miljööministern hänvisar till Glasgowmötet förra året. Där deklarerade ju ändå den norska kommissionären att man oavsett IWC:s uppfattning skulle återuppta kommersiell valfångst under 1993. Det var väl det som föranledde de här 17 länderna, bl.a. Sverige, Finland, USA, Tyskland och Storbritannien, att underteckna den här kritiska deklarationen mot Norges agerande. Det är naturligtvis av stor vikt att Sverige konsekvent driver den linje som stärker IWC som den internationella organisation som faktiskt skall hantera de här viktiga frågorna. Senast vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro slogs ju IWC:s auktoritet fast just för skydd och förvaltning av de stora valarna. Därför måste Sverige agera konsekvent, naturligtvis i ett samarbete inom Norden om så är möjligt. Trots att man i Norge har en annan tradition kan man i dag ställa sig frågan om stammen verkligen har tillväxt så starkt att det är dags att reducera den.
Fru talman! Låt oss klargöra detta i internationella organisationer med vetenskapen som hjälp. Det är vår avsikt. Det är mycket lätt att man i den här debatten gör detta till en diskussion med betydande övertoner. Jag vill undvika det. Jag tror att vi har mindre möjligheter att på det sättet påverka verkligheten -- jag utgår från att det är vår gemensamma strävan. Om vi bara sitter i varsitt hörn utan att föra en dialog med varandra kan man i Norge göra precis vad man vill. Norge får naturligtvis kritik för det. Det fick Norge också efter Glasgowmötet. Låt mig också beträffande detta med Antarktis säga att det inte pågår en tävlan om vem som skall vara först i olika sammanhang på det här området. Men om det finns ett så skyddsfärgat område som Antarktis måste det från svensk sida ständigt markeras att det kommer i första hand. Vi måste gå emot storskalig jakt på valar, vilket det är fråga om i sådana områden.
Fru talman! Jag uppskattar att vi i stort sett har samma inställning till den här frågans vikt. Jag tar för givet att vi kommer att ge våra ledamöter som skall jobba med de här frågorna en god instruktion för den fortsatta hanteringen av den här viktiga vikvalsfrågan. Tack!

Fru talman! Lennart Fridén har frågat mig om vilka åtgärder jag kan tänka mig att vidta för återställandet av genom klotter, illegal affischering och på andra sätt svårt skadade kulturhistoriska byggnader och miljöer som en sysselsättningsskapande åtgärd. Det är i första hand ägaren till de skadade byggnaderna som har ansvaret för att återställa skadade byggnader och miljöer. Det finns också många kommuner i dag som låter socialbidragstagare utföra denna form av arbete. Möjlighet finns även att sådana uppgifter genomförs såväl som beredskapsarbete som arbetslivsutveckling. Detta förutsätter i de fall det gäller beredskapsarbete att det finns en huvudman som är beredd att stå för sin andel av kostnaderna samt att berörd arbetsförmedling gör den bedömningen att detta är lämpliga objekt. När det gäller arbetslivsutveckling måste en anordnare finnas och någon som svarar för kostnader för nödvändigt material. Varje länsarbetsnämnd har en viss summa till sitt förfogande för sådana kringkostnader, och det är upp till varje nämnd att avgöra hur dessa medel skall användas.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var kort och korrekt, men jag kanske hade velat att det skulle andas litet grand av ytterligare möjligheter på det här området. Detta kan tyckas vara en liten fråga. Men det finns egentligen ett par väsentliga frågor inom ramen för denna. Den är inte så begränsad som det står i frågans rubrik. Det rör sig nämligen om att man både skulle kunna rädda den del av kulturarvet som har utsatts för svår förstörelse och samtidigt utnyttja de mycket värdefulla yrkeskunskaper som finns hos den i dag outnyttjade arbetskraften. Jag vet att det finns många just på byggarbetssidan som har fantastiska kunskaper när det gäller att hantera äldre byggnader eller anläggningar. De har en materielkännedom som många yngre människor inte har. Att dessa människor går sysslolösa och i vissa fall samtidigt ser en hel del av det som de tidigare har arbetat med förfaras genom oförnuft och förstörelselusta hos yngre människor är inte särskilt bra för dem. Frågan är ju varför man inte i kontakter med de många berörda ute i landet i alla fall tar upp den här idén, pekar på den och säger att det här finns en möjlighet. I nuvarande läge får man inte lämna några som helst möjligheter oprövade när det gäller att få folk sysselsatta på ett meningsfullt sätt -- i det här sammanhanget mycket meningsfullt. Om detta arbete nu inte har efterfrågats i någon större utsträckning beror det framför allt på att vi är i en sådan situation som de här fastighetsägarna inte är vana vid. Med litet mera go i det här sammanhanget och genom att man utnyttjar de kunskaper som finns hos denna äldre arbetskraft skulle man kunna åstadkomma ganska stora förbättringar i det här avseendet.
Fru talman! Det finns många sorters ALU-arbeten. Vi håller nu på att sammanställa vad de här arbetslivsutvecklingsjobben normalt består av. Med detta som underlag tänker vi vara offensiva gentemot länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna när det gäller idégivandet. Att göra snyggt i staden -- om man säger så -- tillhör uppgifter som många gånger inte stör någon annan verksamhet. Då är det ett lämplig arbete för litet äldre erfaren arbetskraft som inte önskar sätta sig på skolbänken.
Fru talman! Ibland är inte det allra viktigaste att man får svar på en fråga -- eller vilket svar man får -- utan att man väcker den. Jag hoppas att jag genom att väcka den här frågan i alla fall har givit upphov till ytterligare några idéer hos arbetsmarknadsministern och hans medarbetare. Då kan det också på det här området ske någonting i linje med vad jag har önskat i frågeställningen.

Fru talman! Elvy Söderström har frågat mig vad regeringen grundade sitt beslut på att ej inplacera de delar av Örnsköldsviks kommun som ej ingår i stödområde 2 i tillfälligt stödområde. Bakgrunden till frågan är att regeringen vid sammanträde den 7 april beslöt att inplacera ett antal kommuner, hela eller delar därav, i tillfälligt stödområde fram till den 30 juni 1995. Beslutet om inplacering i tillfälliga stödområden grundas på en genomgång av en rad faktorer. Det slutliga ställningstagandet är en sammanvägd bedömning av såväl läget i den enskilda kommunen som förhållandet mellan kommunerna. Bedömningen omfattar aktuellt områdes såväl kortsiktiga som långsiktiga problembild. Genom det aktuella regeringsbeslutet har också förbättrade möjligheter givits att stödja företagen i de inre delarna av Örnsköldsviks kommun, nämligen Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar. Lokaliseringsbidrag kommer i dessa områden att kunna lämnas med upp till 35 % av kostnaderna för investeringar i byggnader och maskiner. En gränsdragning, dvs. vilka områden som skall inplaceras, är särskilt svår att göra i en situation när problemen på arbetsmarknaden är besvärliga över hela landet. Mot bakgrund av de problem som finns i Örnsköldsvik och andra kommuner är det angeläget att man genom bl.a. fortsatta åtgärder på det ekonomiskt politiska och arbetsmarknadspolitiska området skapar förutsättningar för utveckling i hela landet. Jag vill avslutningsvis säga att jag fortlöpande kommer att följa utvecklingen i olika kommuner och är beredd att återkomma med nya beslut om läget så kräver.

Fru talman! Jag har i Örnsköldsvik sagt att jag är beredd att pröva enstaka objekt även om Örnsköldsviks centrala delar inte ligger i stödområde. Att jag över huvud taget säger detta innebär att jag är mycket medveten om att industrin i Örnsköldsvik har haft en svår tid de senaste två, tre åren. Jag kan också berätta att regeringen på torsdag kommer att behandla ett enskilt ärende gällande 15 anställda som berör Örnsköldsvik. Det är fråga om Det är ett förslag som kommer att läggas fram för regeringen, och jag vet att regeringen har samma åsikt som jag. Jag kan inte precisera svaret på frågan om när nästa översyn kommer. Det blir antingen under försommaren eller hösten. Mer än så kan jag i dag inte precisera mig.

Fru talman! Kenneth Lantz har frågat mig vilka arbetsmarknadsåtgärder jag ämnar vidta inom miljöarbetet. Inom ramen för såväl beredskapsarbete som arbetslivsutveckling finns redan i dag möjligheter att utföra miljövårdande arbete. Detta förutsätter i de fall det gäller beredskapsarbete att det finns en huvudman som är beredd att svara för sin andel av kostnaderna samt att berörd arbetsförmedling gör den bedömningen att detta är lämpliga objekt. När det gäller arbetslivsutveckling måste en anordnare finnas och någon som svarar för kostnaderna för nödvändig utrustning för arbetenas genomförande. Varje länsarbetsnämnd har en viss summa till sitt förfogande för sådana kringkostnader, och det är upp till varje nämnd att avgöra hur dessa medel skall användas. Anordnaren kan självfallet också bidra med sådana insatser. Vad jag känner till förekommer det en hel del miljövårdande arbete med hjälp av arbetslivsutveckling.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag skulle bli mycket glad om jag kunde få utveckla frågeställningen på två områden. Jag är medveten om de åtgärder som har vidtagits redan i dag och även om de regler som finns därvidlag. Vi har i vårt land behov av en mer omfattande källsortering. Jag undrar om man skulle kunna hitta någon möjlighet att t.ex. utbilda personer som kunde gå runt i synnerhet i storstadsområdenas höghusområden och informera boende i dessa lägenheter. Jag har informerat mig på olika renhållningsverk i Skåne. Det är bevisligen lättare att nå villaägarna med källsorteringsbudskapet än de höghusboende, och det är egentligen där som mängden finns. Ser ministern någon möjlighet att vi skulle kunna hitta en sådan utväg? Det skulle ge en stor grupp människor möjlighet till en meningsfull sysselsättning.
Fru talman! Jag kan tala om för Kenneth Lantz att jag i kompletteringspropositionen mycket starkt kommer att betona vikten av att man nu passar på att vidta miljövårdande åtgärder med ALU, dvs. arbetslivsutveckling, som redskap. Det är meningsfullt. Det passar många, och många tycker att det är intressant. Jag kommer inom kort att träffa länsarbetsnämndsdirektörerna och Arbetsmarknadsverkets ledning. Även då kommer jag mycket starkt att framhålla önskemålet att man nu skall passa på att genomföra miljövårdande åtgärder på bred front. Det finns ledig kapacitet och många intresserade, och det konkurrerar inte med någonting annat. Det är ingen som tar illa upp, något företag eller liknande. När det gäller den rent konkreta fråga som Kenneth Lantz ställer till mig, vill jag för dagen säga att jag tackar för tipset.
Fru talman! Jag vet inte om jag förhäver mig om jag säger att ministern kan få ett tips till. Folkhögskolorna är en stor resurs. Jag har inte minst via länsarbetsnämnden i Malmö informerat mig om möjligheterna att via folkhögskolorna utbilda allt ifrån välutbildad arbetskraft till okvalificerad arbetskraft inom just miljöarbete. Man nämnde t.ex. att fabriker ännu så länge inte har börjat att källsortera. Jag var i förra veckan på Perstorp AB och tittade på hur man på ett förtjänstfullt sätt redan inne på fabriken inte minst genom sina egna produkter genomförde ett mycket gott källsorteringsarbete.
Fru talman! Jag kan som arbetsmarknadsminister inte gå in på detaljer. Det är upp till varje arbetsförmedling och länsarbetsnämnd att i konkreta fall välja olika vägar. Däremot kommer de förslag som föreläggs riksdagen på torsdag att innehålla mycket tydliga signaler från min sida.

Fru talman! Bengt Lindqvist har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att synskadade elever under nästa läsår skall få tillgång till de läroböcker de behöver. Låt mig först erinra om att det är Statens institut för handikappfrågor i skolan som ansvarar för produktionen. Det är också SIH som fördelar de statliga medlen på området. SIH har, liksom en del andra intressenter, skrivit till regeringen och påtalat situationen. Ärendet bereds för närvarande. Jag hoppas emellertid att det redan under innevarande budgetår -- och ganska snart -- skall vara möjligt att göra vissa omfördelningar av befintliga medel för att förbättra det akuta läget. Vad som skall göras under nästa budgetår, liksom på längre sikt, återstår att se. Läromedelsproduktionen har uppmärksammats i direktiven till SIH för den fördjupade anslagsframställningen. Det är naturligtvis synnerligen otillfredsställande om studierna för enskilda elever försvåras därför att de inte har läromedel och jag tänker göra vad jag kan för att så inte sker. Jag vill emellertid också understryka att även läromedelsförsörjningen för handikappade elever måste ske på ekonomiskt godtagbara grunder.
Fru talman! Först och främst ber jag att få tacka för svaret. Statens institut för handikappfrågor i skolan kom tidigare i år med beskedet att det för nästa läsår endast fanns medel för att producera ungefär hälften av de böcker som synskadade elever i grundskolor och gymnasier behöver. Detta besked har naturligtvis väckt bestörtning och starka reaktioner bland eleverna själva, deras kamrater, föräldrar och lärare. Som Beatrice Ask säger har också den ansvariga myndigheten reagerat och begärt att få göra vissa omdisponeringar. Fru talman! När integrationsdebatten pågick som bäst i Sverige för ungefär 25 år sedan, myntades ett begrepp som jag vill påminna om. Det var fuskintegrering. Vad menas då med fuskintegrering? Det är när man fysiskt integrerar, dvs. ser till att människor kan gå i hemortens skolor, men man avstår från att ge det stöd och den service som behövs. Fuskintegrering är ett svek mot de människor som direkt berörs av detta. Jag tror att statsrådet Ask och jag är helt överens om att vi inte skall ha någon fuskintegrering. Vi har det inte heller i svenska skolor. Men vi måste också se till att vi gör vad vi kan för att undvika att vi hamnar där. Därför är den här frågan allvarlig, även om den statsfinansiellt inte är särskilt stor. Det kanske kan hjälpa oss i det här fallet. Vad kan vi då göra åt saken? På kort sikt tycker jag att det besked jag har fått är glädjande. Statsrådet vill medverka till att de omdisponeringar som SIH har begärt att få göra verkligen kommer till stånd. Då kan medel tillföras för att klara den prekära situationen för nästa år. Men det finns ju också en dag efter nästa läsår. Man måste lösa den här frågan på sikt. Enligt min mening finns det tre saker som är viktigare än andra. För det första måste anslaget nu äntligen hamna på en riktig nivå för hanteringen av läromedelsproduktion för synskadade elever. För det andra måste man göra om anslagstekniken till förslagsanslag. Det är nödvändigt. För det tredje måste en utredning göras om möjligheterna att effektivisera med hjälp av ny teknik. Jag skulle vilja höra statsrådets mening om dessa punkter.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi inte skall ha någon fuskintegrering. Läromedel för handikappade elever, och i synnerhet för de synskadade, har diskuterats gång på gång under ett antal år. De dyker upp då och nu av det enkla skälet att en del av den här produktionen är mycket dyrbar. Det beror på att det blir korta serier. Det är inte så många böcker som skall tas fram. Det är också stor variation i vilka böcker som man behöver föra över till punktskrift eller annat. Detta är ett problem där det handlar om att få längre serier och eventuellt minska valmöjligheterna för klasserna att välja böcker. Detta har diskuterats fram och tillbaka. I direktiven till anslagsframställningen har vi bett SIH att precisera hur effektiviteten är när det gäller läromedelsproduktion vid SIH i Solna bl.a. Vi vill att man skall titta på vad det finns för möjligheter att förändra och förbättra verksamheten och över huvud taget få en bra grund för ett mer långsiktigt beslut. Jag tror att man har haft den ambitionen tidigare också. Men jag tror att man med det som har gjorts hittills och med det underlag som nu håller på att tas fram kanske får bättre förutsättningar att klara detta på litet längre sikt. Det är viktigt att lösa det akuta bekymret, men jag ser det ändå som alldeles nödvändigt att få någon ordning på detta i ett längre perspektiv. Det är inte värdigt att ha en debatt av och till om huruvida elever i grundskolan får de böcker de behöver eller inte. Det gäller synskadade elever, och det gäller andra. Nu är det detta akuta problem som vi skall hantera. Jag ser fram emot att få SIH:s fördjupade anslagsframställning i höst. Då kan vi verkligen ta tag i detta. Unga synskadade har också efterlyst att man gör den här bedömningen av hur effektivt det fungerar, vad det finns för alternativ och hur man kan göra. Jag hoppas att vi skall få en bra diskussion om det senare i höst.
Fru talman! Det var ett positivt svar. Jag utgår från att de tre olika åtgärder jag skisserade också finns med i den diskussionen. Jag vill gärna skicka med en annan sak. Hur man än utreder och bedömer detta är det nog nödvändigt att gå över till ett förslagsanslag. Det är omöjligt att på förhand förutse hur stort och vilket behovet faktiskt blir. Det ligger i sakens natur om vi inte vill tvinga lärare och skolor att använda en viss typ av läromedel därför att man har en synskadad elev. Jag hoppas att vi inte skall komma dit, utan att vi är beredda att se generöst på möjligheterna att ge klassen möjlighet att välja läromedel. Då måste den synskadade eleven vara med. Sedan vill jag till slut ge Beatrice Ask ett råd. Det är att inte bara lösa den krissituationen som har uppkommit kortsiktigt, utan att den här gången verkligen ta tillfället att göra något vettigt av detta. Annars kommer den här frågan, precis som hittills, att återkomma år efter år med ökat tryck och ökad irritation och besvikelse över att vi inte kan klara av att planera detta på ett vettigt sätt.
Fru talman! Jag får tacka för det goda rådet. Jag skall göra mitt bästa. Jag är övertygad om att också SIH kommer att göra sitt bästa. Läromedelsfrågorna tillhör de mest väsentliga. SIH:s huvuduppgift är att serva kommunerna med det de inte själva kan klara när det gäller att ge bra undervisning till elever med olika handikapp. Detta är en fråga som behöver lösas och få en mer långsiktig lösning än vad den hittills har haft.
Fru talman! Till sist skulle jag bara vilja fråga vad som döljer sig bakom den allra sista meningen i svaret. Det brukar ju vara sed att inte formulera självklarheter. För mig framstår det som står allra sist i svaret som en sådan. Statsrådet understryker där att även läromedelsförsörjningen för handikappade elever måste ske på ett ekonomiskt godtagbart sätt. Det håller jag med om. Men vad är det som döljer sig bakom att detta behöver påpekas?
Fru talman! Det har ibland kommit synpunkter från revisorer, olika handikapporganisationer och andra där man inte har varit helt nöjd med organisationen. SIH har också gjort en hel del förändringar och effektiviseringar i verksamheten. Det handlar ju också om bl.a. modern teknik. Det är väl detta som döljer sig bakom denna något kryptiska formulering.

Fru talman! Jag tackar skatteministern för svaret. Med tanke på den politiska tröghet som verkligheten alltid möter kan man kanske inte förvänta sig annat än ett negativt svar från skatteministern. Min fråga är föranledd av en idé från en grupp kreativa högskoleungdomar som diskuterat olika möjligheter att öka just utlandsturismen. Jag tycker att idén är intressant. I Italien har bilturisten rabattcheckar när det gäller bensin. Statsrådet säger i sitt svar att ''stora ofinansierade skattesänkningar'' inte är möjliga i nuvarande statsfinansiella läge. Det är samma resonemang nu som det vi hört tidigare i fråga om sänkningen av turistmomsen. Men, herr skatteminister, jag talar om sänkningar som genererar intäkter som är större än kostnaden för skattesänkningen. Så enkelt är det -- och då utan ett politiskt etablerat tänkande! Det är min förhoppning att skatteministern åtminstone inför nästa turistsäsong låter departementet utreda och utvärdera olika lösningar som kan främja speciellt utlandsturismen -- och varför inte då också bilande semesterfamiljer?

Fru talman! När det gäller bedömningen av åtgärder som skulle kunna främja turismen har vi, herr skatteminister, olika uppfattningar dels i den här separata frågan, dels kanske när det gäller turistmomsen. Denna anser vi i dag vara än angelägnare än tidigare. Vi kommer kanske inte så mycket längre i denna debatt. Jag tackar återigen för svaret på min fråga.

Fru talman! Jag vill tacka skatteministern för det här svaret och förklara att jag är nöjd med det resultat som vi har uppnått. Tidigare var speciellt taxiägarna i Ådalen och Västernorrland drabbade av en förmånsbeskattning som skulle innebära att de som bilförmån skulle ta upp 70 000--90 000 kr. Det besked som Riksskatteverket har lämnat innebär att dessa taxiägare hamnar i någon form av förmånsbeskattning som ligger mellan ett halvt och ett helt basbelopp. Innan jag ställde den andra frågan ringde jag till Riksskatteverket och talade med en av de personer som är ansvarig för den här verksamheten, dock inte generaldirektören själv. Svaret var mycket präglat av hänvisningar till byråkratiska regler och formalism. Det gav mig ett intryck av att ingenting gott skulle komma därifrån särskilt snabbt. Därför väckte jag frågan den 13 april, och ett besked av detta positiva slag kom den 16 april. Jag vill inte sätta något samband mellan min fråga och det besked som Riksskatteverket har lämnat utan enbart tacka för det goda resultatet. Och jag vill alldeles särskilt tacka, förutom skatteministern, generaldirektör Lennart Nilsson för detta tillmötesgående.

Fru talman! Jag vill slutligen bara nämna att de taxiägare som jag har talat med efter det att de fick detta besked från länsstyrelsen i fredags är mycket glada över detta besked.

Fru talman! Jag börjar med att tacka skatteministern för svaret. Jag tror dock att skatteministern i någon mån har missförstått mig, eller så har jag uttryckt mig oklart. Jag menar att det är väldigt positivt att Stockholms kommun har beslutat att införa en barnomsorgspeng. Man har velat öka valfriheten, och det måste ses som positivt. Men enligt mitt sätt att se är det fel av skattekontoret att ställa krav på att det i företaget finns mer än fem barn. Det borde räcka med att företaget ger vinst, att det är varaktigt och att det är självständigt. Skatteministern och jag, våra partier, har varit överens i regeringsförklaringen att arbeta för småföretagsamhet och att människor skall få starta egna företag inom olika områden. Delar skatteministern min uppfattning att det här är ett problem?

Fru talman! Vanliga människors uppfattning om skatter är att de är komplexa. Situationen är komplex för mig också. Det viktiga för vanliga människor är hur skatterna fungerar. Det är klart att det är svårt att förklara skälen till att skattemyndigheterna kräver fem barn. Jag tycker att tolkningen av omfattningen är konstig. I övrig företagsverksamhet finns bara de tre kriterierna som skall uppfyllas. Ingår det egentligen i en skattemyndighets kompetensområde att ställa sådana krav på antalet i fråga om omfattningen?

Fru talman! Det var så problemet uppdagades. Man kände det som att skattemyndigheterna satte käppar i hjulen för kommuner som ville skapa valfrihet för föräldrarna. Det är för mig den viktigaste frågan till skatteministern. Jag har förstått att vi är överens, och jag hoppas på att det skall finnas anledning att se över de här formerna; detta för att uppnå det mål som både jag och skatteministern är överens om, nämligen bättre valfrihet i barnomsorgen.

Fru talman! Jag brukar ofta säga att ett första steg när det gäller att lösa problem är att inse att de finns. Jag tackar för att vi är överens om att finna lösningar på problemen.

Fru talman! Kenneth Lantz ställer frågan om jag avser att vidta åtgärder som förbättrar dialogen mellan de svenska delegationerna i det internationella konventionsarbetet på miljöområdet och svensk industri. De miljökrav som aktualiseras i det internationella konventionsarbetet är i flertalet fall sådana att de sedan länge uppfylls av svensk industri. Detta är en följd av vår miljölagstiftning och de krav som den svenska marknaden i övrigt ställer. Svenska företag uppvisar därför i en internationell jämförelse en god framförhållning på miljöområdet. Detta har gjort det möjligt för dem att exportera miljövänliga tekniktillämpningar och få fotfäste på marknader i andra länder. Som jag ser det är det en välkommen bieffekt av att Sverige ofta har varit tidigt ute och har haft långtgående ambitioner när det gäller att skydda vår livsmiljö. De avvägningar som görs i internationella konventionsförhandlingar på miljöområdet resulterar vanligen i krav på den svenska industrin som redan uppfylls på hemmaplan. För svensk industri har det därför sällan varit någon nackdel med högt ställda ambitioner i konventionsarbetet. Skärpta miljökrav kommer emellertid efterhand att innebära ökade kostnader och anpassningsproblem även för svenskt näringsliv. Det finns därför skäl att nära följa utvecklingen i varje enskilt fall och vidare utveckla de kontakter med företag och branschorgan som påkallas i det internationella förhandlingsarbetet när det gäller miljökonventioner. Det svenska agerandet i dessa frågor måste givetvis grundas på en avvägning av miljöintressen och andra intressen, inte minst näringslivets behov av internationellt godtagbara konkurrensförutsättningar. Ett av syftena med konventionsarbetet är just att söka åstadkomma internationellt likartade konkurrensförutsättningar.
Fru talman! Jag vill framföra ett tack till näringsministern och jag är glad över att näringsministern tar tag i den här frågan. Sedan min entré i riksdagen har jag arbetat med kemiindustrin och inte minst med transporter av farligt gods, o.d. Vid besök på olika kemiföretag har just den här frågan framkommit: Varför får svenska företag inte också vara med och lyssna och påverka vid förhandlingar som FN har på detta område? Flera gånger har önskemål framförts att Sverige skulle ha mer än SNV att bidra med. Det finns kompetens, som kanske på ett djupare plan skulle kunna komma vår omvärld till del. Men också med tanke på hemmamarknaden kan man fortsätta att förkovra sig och utveckla miljöbevarande åtgärder inom kemiindustrin.

Fru talman! Alla de kontakter vi får försöker vi ta vara på. Om Kenneth Lantz har funnit företag som inte tycker att de har kommit fram, skall han ta kontakt med departementet, så skall vi gärna försöka ta till vara deras erfarenheter i arbetet.
Fru talman! Jag tackar för detta, och jag lovar att jag skall förmedla detta till dessa företag, så kanske de återkommer.

Fru talman! En viktig del av det betänkande om bankstöd m.m. som vi nu behandlar gäller ekonomisk brottslighet och misstankar om sådan. Det är oerhört viktigt att samhället markerar en klar beslutsamhet när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Därför anser vi socialdemokrater att riktlinjerna för beviljandet av bankstöd måste kompletteras. Om oegentligheter har förekommit är det för allmänhetens förtroende viktigt att dessa kommer upp till ytan och redovisas. Därför, fru talman, anser vi att en utredning, i samband med att stöd beviljas, skall göras beträffande orsakerna till kreditförlusterna. Den utredningen skall bedömas av den s.k. Vi socialdemokrater föreslår i vår partimotion JU817 konkreta åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten.

Sverige riskerar att förlora kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Alltmer raffinerade metoder kommer till stånd från utövarnas sida, samtidigt som samhället fått minskade resurser och i många fall använder sig av mycket omoderna metoder. En första studie från den speciella arbetsgrupp som fått i uppdrag att utreda eventuella oegentligheter inom bank och kreditväsendet visar att det har förekommit avancerad ekonomisk brottslighet. Det finns anledning att tro att brott ligger bakom förlusterna. Det gäller hundratals miljoner kronor av de pengar som bankerna förlorat i samband med bankkrisen. Vi socialdemokrater kräver därför att de banker som nu får stöd av den s.k. bankakuten mot denna bakgrund måste avkrävas en ordentlig utredning av orsakerna till kreditförlusterna. Innan stöd ges skall alltså en sådan här utredning ha ägt rum, och den skall bedömas av en särskild arbetsgrupp bestående av högt kvalificerade åklagare. Utredningsgruppen skall under en begränsad tid ha som enda uppgift att ta sig an undersökningar i ärenden som rör kvalificerad brottslighet riktad mot banker och finansinstitut. Alla möjligheter måste tas till vara för att de pengar som lagts ned skall kunna återvinnas -- kostnader som är nödvändiga för att förhindra att bankernas problem leder till ett sammanbrott för hela betalningssystemet. Från socialdemokratiskt håll har också rests krav på att revisorernas roll skall utredas. Revisorerna borde åläggas att anmäla ekonomisk brottslighet, exempelvis förskingring, till åklagare. Invändningar har gjorts mot att revisorsuppdraget i vårt land huvudsakligen handlar om kvalificerad hälsokontroll och mot att nuvarande tystnadsplikt syftar till att garantera att revisorn i alla lägen får svar på sina frågor via företagsledningen. En utredning av revisorernas roll är därför nödvändig. Fru talman! Det finns säkert hundratals finurliga system för att kringgå gällande redovisningsregler. Genom att skattemyndigheterna inte har tillräckliga revisionsresurser breder de ekonomiska oegentligheterna ut sig. Därför är den särskilda utredningsgrupp som tillkommit på Riksåklagarens inrådan av allra största vikt, då den bl.a. har till uppgift att ta sig an undersökningar i ärenden som rör kvalificerad brottslighet riktad mot banker och finansinstitut. De stötande inslagen i finanskrisen måste synas, och där oegentligheter förekommit måste dessa komma i dagen. Det råder inget tvivel om att den ekonomiska situationen i landet har lett till att många familjer drabbats mycket hårt av nedskärningar. Allt fler familjer som perfekt skött såväl sina åtaganden gentemot banker som andra kreditutgifter riskerar att i en del fall hamna i ekonomiska svårigheter och få lämna sina hem. En av orsakerna till den katastrofala utvecklingen av ekonomin är de felaktiga fastighetsspekulationer som ägt rum i många banker och företag. De som har deltagit i de här spekulationerna är många, men de utgör ändå en förhållandevis liten grupp i samhället. Tyvärr får alla, inte minst de lågavlönade, vara med och betala notan. De skötsamma får betala kalaset, medan många som deltagit i spekulationerna blivit belönade på ett minst sagt stötande sätt, exempelvis genom s.k. Trots att dessa chefer inte längre har förtroende att fortsätta verksamheten, har de fått rundhänta avgångsvederlag och guldkantade pensionsförsäkringar. Det är viktigt att de utredningar som syftar till att modernisera såväl aktiebolagslagen som redovisningslagstiftningen belyser nödvändigheten av upplysningsskyldighet om innehållet i och existensen av eventuella avtal om avgångsvederlag m.m. vid en eventuell uppsägning av högre chefer. Avtalslagen borde också i betydligt högre grad kunna användas för att pröva just skälighetsprincipen. Vi ser därför fram emot redovisningar från de båda utredningarna. Missbruk med fallskärmsavtal med förlängningar i löne och pensionsförmåner i avtalen retar med rätta många. Snedvridningar i systemen måste bort. Att ekobrotten är en cansersvult i vårt moderna samhälle kan vi alla vara överens om. Dels undandrar denna typ av brottslighet stora summor pengar från stat och kommuner, dels drabbar den direkt enskilda människor och näringsidkare som försöker följa de regler och lagar som de folkvalda organen beslutat om. I Svenska Dagbladet i går kunde vi läsa om de 14 personer som åtalas i Sparbanken när det gäller ''Väst-härvan''. Rubiken lyder: Bara toppen av ett isberg. Brottsmisstanken gäller 900 miljoner kronor. Men de misstänkta brott som nu leder till åtal rör enbart 359 miljoner. Kammaråklagare Gunnar Andersson säger: Vi kan inte röra ett pappar utan att det poppar upp nya brott. Även Dagens Nyheter hade i går en dryg halvsida om ''Sparbanken Väst-härvan'', och det följs upp i dag. Den här rättegången blir den första i bankkrisens spår. Sådana här brott, fru talman, måste belysas och komma i dagen. Fru talman! Med det yrkar jag bifall till reservation

Fru talman! Jag skall tala om bankstödet. Med fel organisation kan allting göras fel. Riksdagen är exempelvis fel organiserad, därför klarar man inte ens av en vanlig budgetproposition. Bankväsendet är fel organiserat och de som påverkar det är fel organiserade. Det är Riksbanken som sätter marginalräntan, dvs. den korta räntan. Om Riksbanken gör fel blir allt fel, exempelvis om Riksbanken för högräntepolitik när det borde vara lågräntepolitik. Regering och riksdag åstadkommer den s.k. finanspolitiken, som i sin tur påverkar bl.a. marknadsräntorna. Till sist har vi den s.k. bankakuten, dvs. Bankstödsnämnden. Det är en myndighet som sorterar under skatteministern och som så småningom kan bli ett gigantiskt finansverk -- statskapitalismens högborg -- om vi inte passar oss. Bankstödsnämnden är inte problemet i sig. Den kommer säkert, precis som alla andra verk och myndigheter i Sverige, att göra sitt yttersta. Som i så många andra fall kommer det inte att räcka till. Kanske beror detta på att vi inte har den nödvändiga koordinationen och att det samlade greppet inte finns. Kanske beror det på att Riksbanken bara gör det svårare för de banker som bankakuten skall rädda -- ett sätt att lösa det skulle annars vara att Riksbanken sänker räntan i stället för att höja den. Kanske beror det på att riksdag och regering över huvud taget inte riktigt förstår de här sammanhangen. Den 19 november 1992 föll försvaret av den svenska kronan, som då tilläts flyta. Förmodligen förlorade vi då ungefär 160 miljarder kronor av valutareserven. En del säger: Valutareserven finns ju kvar! Men det vet vi ingenting om. Vi vet att ungefär dessa belopp formellt finns kvar, men samtidigt tar Riksbanken s.k. positioner. Det är kanske precis det som förklarar varför Riksbanken inte självmant kan företa några större förändringar när det gäller räntorna, dvs. därför att Riksbanken inte kan försvara valutan. Alla dessa enorma kostnader och allt detta enorma valutautflöde orsakades av att man ville falla med flaggan i topp. Det är mycket viktigt i den här församligen, har jag förstått. Men det är dyrt! Om man i dag hade haft en ordentlig valutareserv kvar, hade Riksbanken kunnat sänka räntan alldeles av sig själv. Vi får nu se hur det går att åstadkomma något i den riktningen i samband med kompletteringspropositionen. Jag tänker nu tala om själva bankstödet. Det här är relativt komplicerade saker. I dag ges bankstödet i form av en skuldgaranti. Det är alltså skuldsidan i balansräkningen som garanteras. Men det finns ett annat grepp som borde prövas, som är något mer begåvat och dessutom konkurrensneutralt. Om man exempelvis hjälper bank E, som har dålig ekonomi och bank H som har bra sådan -- kan vi säga -- skulle det här systemet relativt sett vara lika intressant för båda bankerna, därför att de skulle behålla sina inbördes positioner. Det systemet kallas tillgångsgaranti. Vi kan tänka oss att 90 % av räntor och amorteringar när det gäller bankens låneportfölj garanteras av staten, mot en provision på exempelvis 1 % per år, samt en option, dvs. en rätt att köpa 90 % -- ungefär samma siffra igen alltså -- av bankens aktier vid en nyemission. Det finns banker där 90 % i dag utgör en låg andel. I en bank, låt oss kalla den för H-banken, skulle det kanske räcka med 30 %, 40 % eller 50 % i stället för 90 %. Vid exakt samma villkor för H-banken är garantikostnaden 1 %, optionen 40 % och tillgångsgarantin 40 %. Om detta system tillämpas, skulle bankstödet kunna sättas i kraft mycket tidigare, och ingenting är viktigare än banker som fungerar, dvs. att vi får en fungerande kreditmarknad. De nogranna undersökningar som på det här språket kallas för ''do diligence'', och som betyder att man gräver i papper, skulle inte behöva genomföras, utan i stället skulle man kunna ''skrämma'' fram dåliga avtal. Man kan alltså göra den här typen av erbjudande direkt. Det har ingen betydelse hur det ser ut i smeten under ytan. Det är viktigt att det går snabbare med den här metoden. Man kan ställa sig frågan: Har staten råd med denna garanti? Dagens läge är intressant. Staten har en skuld på ungefär 1 000 miljarder kronor och påstår att 2 000 miljarder kronor garanteras. Staten är ändå den enda som kan göra det. Denna tillgångsgaranti skulle ge en tillfredsställande kapitaltäckningsgrad, dvs. banken skulle ges möjlighet att fungera som bank för att därmed få ned sin räntemarginal. Det är just denna räntemarginal, skillnaden mellan insättnings och utlåningsränta, som kallas ''spread'', som drabbar svenska hushåll och små och medelstora företag. Det är bara de riktigt stora företagen som kan leva vid sidan av. Alla vi andra drabbas. Därför är det viktigt att ingripa för att snabbt få ordning på det här, så att den s.k. spreaden sjunker. Om vi tänker oss att Riksbanken sänker räntan och därmed får ned räntemarginalen, skulle vi i Sverige kanske kunna sänka den effektiva räntan för hushåll och företag med fem till sju procentenheter. Själva bankmarginalen behövs nämligen av tre olika skäl. För det första för att täcka framtida kreditförluster. Man räknar alltså med att bankrörelsen inte alltid kommer att lyckas, utan att den kommer att få vissa förluster. Dessa förluster skall då kunna täckas. För det andra måste räntemarginalen täcka gamla kreditförluster. Det är det man håller på med i dag. Även den goda H-banken lever i dag på sin fantastiskt stora räntemarginal, och det gäller gamla kreditförluster. Det här skulle man lyfta ut, för att i stället få garantikostnaden på 1 % och optionen. För det tredje skulle denna räntemarginal täcka bankens omkostnader. På det sättet skulle man kunna få ner marginalen till en normal nivå -- vad det nu kan vara. Ju mer man datoriserar banksystemet, desto dyrare tycks det bli. Förr i tiden klarade man sig på 2,5 % ''spread'', och i dag kanske man klarar sig med 4 % plus 1 %, dvs. 5 %. En sidoeffekt skulle bli att marknaden får konkurrens, vilket givetvis är hälsosamt, för att inte säga nödvändigt. Man hjälper inte bara dem som har skött sig illa, vilket är en mycket svensk metod i sådana fall. Inte minst i den här församlingen brukar man glatt hoppa in och satsa, som det heter, på det som går riktigt dåligt, medan man straffbeskattar det som går bra -- jag förmodar att det är meningen att allting skall gå lika dåligt. I det här fallet skulle man alltså kunna göra detta konkurrensneutralt. Det skulle vara lika bra för den goda och välskötta banken som för den mindre välskötta banken. Ovanpå det skulle man givetvis ha en insättargaranti, av den typ som man har haft i Amerika sedan 30-talskrisen, dvs. FDIC. Där garanterar man alla konton upp till ett visst belopp, kanske en halv miljon. Om inte garantisystemen skulle fungera eller om läget i exempelvis E-banken är så allvarligt att staten fysiskt måste ingripa med pengar, och detta måste ske med en gång, görs detta givetvis genom att staten köper en stor del av eller hela banken. Det finns bara ett instrument som fungerar -- sådan är kapitalismen, kommer väl Lars Bäckström att säga -- men det fungerar mycket bra. Det är helt enkelt att man köper aktier. Den som går in och räddar ett företag är också den som får aktierna i företaget och som sedan kan sälja dem och tjäna tillbaka pengarna. I det här fallet råkar det vara våra arbetsgivare, dvs. svenska folket. En fungerande kreditmarknad -- som man skulle få enligt detta system -- är avgörande för hela den inhemska efterfrågan. Det är ganska intressant att se att efterfrågan i dag är det stora problemet. Svenska folket sätter inte fräs på pengarna med tillräcklig hastighet. Vi som tidigare var världsmästare och sparade absolut minst på hela jordklotet, sparar nu plötsligt mest. Undra på det, med detta banksystem och dessa idioträntor, som innebär att det bästa man kan göra är att betala tillbaka sina lån. Om man fick ordning på det här och skapade en framtidstro i Sverige, skulle den inhemska efterfrågan också komma i gång och det skulle bli fart på hjulen i Sverige. Det är mycket viktigt. Många talar om bankernas fallskärmsavtal, med berättigad indignation. De kan också tas bort, offentliggöras, avslöjas, eller vad ni vill. Vi har motionerat om detta. Det finns många olika sätt att göra det på, vad gäller sådana fallskärmsavtal som finns i den offentliga sektorn eller i sektorer med helt eller delvis statligt ägande. Man kan villkora på det sättet. Sveriges framtid hänger på en snabb lösning av bankkrisen. Bankerna själva måste skärpa sig och måste stå till svars för det som de har gjort, bl.a. ledningsgrupper, styrelser och revisorer. Det är hissnande belopp som banksystemet behöver, men just därför är det så viktigt att de som står för dessa hissnande belopp -- vilket inte är staten utan de svenska skattebetalarna -- får någonting annat i gengäld än ett snorkigt bemötande och höga räntor från den bank som de samtidigt hjälper att existera. Jag är orolig för de förhandlingar som just nu pågår. Jag är orolig för att svenska folket, skattebetalarna, blir de stora förlorarna. Men med de metoder som jag har försökt skissera här skulle man kunna se till att det inte blir så. Att man förlorar en del är självklart -- det har ju redan hänt -- men man skulle också kunna vinna tillbaka. Utöver andra nämnda åtgärder måste man också ställa hårda krav på effektivisering av bankerna. Jag nämnde förut att bankerna har datoriserats, men de tycks inte ha blivit effektivare, då marginalerna och kostnaderna har höjts hela tiden. Där kan man sätta ett tryck på dem, precis samma tryck som de sätter på sina kunder. Om ett företag går dåligt säger man: Sälj kringverksamheten! Till bankerna skall man säga: Sälj bankpalatsen och grejerna! Yxa till dem tills det är bara kärnan kvar, och sedan får vi se vad vi kan göra med den kärnan! Det är precis det recept som bankerna själva ger till sina kunder. De måste därför vara bekanta med själva tankegången. Kan man då säga att detta leder till någon sorts långsiktigt socialiserad ekonomi? Det gör det inte. Det finns inga planer att banksystemet kan vara socialiserat i modern tid. Därför blir det en tillfällig åtgärd att sälja ut bankerna. Det är då som svenska folket får tillbaka sina pengar. Vad som nu krävs -- även om det inte finns några undermediciner -- är att Riksbanken agerar som den skall. Jag tillhör dem som anser att den inte har gjort det tidigare. Jag anser att det som hände i höstas var katastrofalt. Om affärsbankerna saneras på det sätt som jag har försökt beskriva, kan vi både komma åt den underliggande korta räntan och den långa räntan och få ned bankernas marginaler, dvs. komma fram till en väsentlig sänkning av den ränta som är vanligt folks ränta, nämligen bankräntan. Det är det som är det viktiga i arbetslöshetens Sverige. Kom ihåg att det i slutändan handlar om de riktiga jobben, investeringsviljan, hjulen som går. Med anledning av detta, fru talman, yrkar jag bifall till Ny demokratis reservationer till mom. 1, 19 och

Fru talman! Vänsterpartiets ordinarie talesman i näringsutskottet Rolf L Nilson är förhindrad att delta, och jag får göra det i stället. Detta att inte löpande följa näringsutskottets arbete med den finansiella krisen är en nackdel, men det kan också vara en fördel. Det är en fördel, då jag kanske lättare kan ta på mig rollen som allmänhetens representant. Det är ju det vi riksdagsledamöter egentligen skall vara; inte experter, utan företrädare just för allmänintresset. När det gäller finanskrisen har allmänintresset, medborgarnas rätt, varit eftersatt, men deras skyldighet som skattebetalare har i det närmaste varit oändlig. Fru talman! Min position som vänsterpartist förutsätter nästan att jag skall rikta hårda angrepp på regeringen och den biträdande finansministern, moderaten Lundgren, för hans sätt att gynna finansvärlden. Visst kan jag göra det, med rätta och med fullgoda skäl. Men jag kan samtidigt säga att moderaten Lundgren kunde ha skött finans och bankkrisen ännu sämre. Det finns t.o.m. inslag i regeringens hantering av krisen som förtjänar beröm. När det gäller några av våra motionsyrkanden har vi också i sak blivit tillgodosedda av regeringssidan. Men hanteringen kan bli bättre. Bl.a. i kommittémotionen N279 från Vänsterpartiet har vi redovisat inte mindre än 17 konkreta förslag i syfte att minska statens kostnader och att sätta ökad press på bankvärlden. Det innebär att vi vill garantera insättarnas pengar, trygga ett rimligt kreditsystem och inte minst skydda skattebetalarnas pengar. I några frågor kan vi förena oss med Socialdemokraterna och Ny demokrati. Jag vill därför redan nu yrka bifall till reservation 2 om insyn i banker från Socialdemokraterna och till reservation 3 om kapitalförsörjningen samt reservation 4 om bankernas räntemarginaler från Om nu Socialdemokraterna resp. Ny demokrati i dessa fall kunde ansluta sig, skulle vi redan i dag kunna skapa en majoritet i denna kammare för en mer aktiv politik mot bankkrisen. Det är en möjlighet. När dessa tre oppositionspartier kan ena sig råder det majoritet i kammaren -- annars segrar alltid regeringssidan. I flera av våra krav står vi ensamma. Det gäller bl.a. yrkandena 11, 15 och 16 i vår motion. Här reser vi krav på hårdare kontroll av bankernas nedskrivningar och krav på att Bankstödsnämnden förses med vassare tänder. Det handlar bl.a. om att Bankstödsnämnden skall kunna kräva förändringar i bankernas ledning och slopande av utdelning i de banker som skall ha del av samhällets stöd. Detta är instrument som finns i USA för den myndighet som skall hantera USA:s krisbanker, Federal Deposit Insurance Corporation. Ett visst utdelningsstopp tillämpades för övrigt på 30-talet för dåtidens Svenska kredit, den Kreugerbank som hade en kris. Den hade utdelningsstopp under fyra år för att ta del av samhällets stöd. Jag tror inte att dessa instrument måste brukas särskilt ofta, men bara genom sin existens kommer de att ge Bankstödsnämnden en starkare ställning. Uppenbarligen behöver Bankstödsnämndens ställning stärkas. Det är helt absurt att regeringsledamöter, i media tvingas beklaga att man inte får nödvändig information från den bank, dvs. SE-banken, som nu söker stöd i mångmiljardklassen. Hur skall vi då föra debatten om bankkrisen? Sylvia Lindgren har tagit upp värdefulla aspekter på den ekonomiska brottsligheten, och jag delar de synpunkterna. Ian Wachtmeister har tagit upp nya tekniska förslag om hur den skall lösas och hanteras. Det är beklagligt att de här förslagen inte har framställts i motionsform, så att vi kunde ha studerat dem närmare. Därför är det svårt att ta ställning till dem, men debatten kan föras vidare. Men debatten om bankkrisen skall inte bara göras till en fråga om handlag och teknisk tjänstemannakompetens. Frågan om finanskrisen kan inte heller reduceras till en fråga om moraliska omdömen om bankvärldens bristande kompetens, styrelsernas dåliga moral eller deras förmåga att ta emot eller sy ihop vidlyftiga fallskärmsavtal. Debatten om bankkrisen är ytterst en fråga om ideologi och om modet att hävda politikens roll. Finanskrisen är inte ett resultat av regeringen Bildts bristande tekniska kompetens. Jag tror säkert att regeringen Bildt skulle ha skapat förutsättningar för finanskrisen om den hade suttit vid makten under 80-talet, men det gjorde Moderaterna som bekant inte. Finanskrisen skapades under socialdemokratiskt fögderi. Det är faktiskt Socialdemokraterna som är formellt ansvariga för 80-talets två mest misslyckade avregleringar, taxinäringen och bankväsendet. Visst hejade Moderaterna på, men det var inte hejarklacken som spelade. De formella initiativen togs av ett finansdepartement under socialdemokratisk ledning. Det är följdriktigt men inte helt logiskt att det är en f.d. socialdemokratisk tjänsteman från Finansdepartementet och tillika f.d. riksdagsledamot som har fått ansvaret att städa upp efter bankkrascherna. Fru talman! Finanskrisen är dock inte heller ett utslag av Socialdemokraternas bristande tekniska kompetens. Finanskrisen är internationell och ett utslag av en internationell ideologisk offensiv. Det var nyliberala idéer som skapade klimat för bankkrisen. I ett visst klimat skapas vissa företeelser. Vid 80-talets mitt var jag inte riksdagsledamot, men överallt kunde jag se hur högerns idéer bredde ut sig. Det var fint att vara finansman, och politik var något fult. Det var fint att satsa på sig själv och töntigt att tala om solidaritet och jämlikhet. Det är ironiskt att en företrädare som Ian Wachtmeister från Ny demokrati i dag kan kritisera bankvärld och politiker för bankkrisen. Det är samma gamla nydemokrati som alltid angriper politiker för byråkrati och krångel, samma nydemokrati som alltid kräver avregleringar. Nydemokraterna säger ju att verklighetens folk skall få styra. Men det var ju just verklighetens folk, bankvärldens folk, folk från bankvärldens verklighet, som fick styra på 80-talet. Och resultaten är förödande! Nu står nyliberalismens anförare med facit i hand. Likt trollkarlens lärling har de lärt sig att vissa krafter är så starka att de inte bör släppas lösa. Nu har vi alla fått se att nyliberalerna hade rätt på en punkt: Det finns inget sådant som en fri lunch, sade de. Nej, det gör det inte; det har de rätt i. Priset för en fri finansmarknad kallas för bankakut. Det priset kan inte ens beräknas. Ian Wachmeister sade att skattebetalarna inte får bli de stora förlorarna. Det är klart att de blir -- vilka skulle annars bli de stora förlorarna om de här förlusterna skall betalas? Jag vill inte att det skall vara så, men det kommer att bli så. Vad är då priset? Kostnaden ligger redan inom ett intervall på 25 till 75 miljarder. Regeringen har sagt att kostnaden för bankakuten hittills är 67 miljarder. Men det var innan S-E-banken knackade på. Statsrådet Lundgren har sagt att de direkta budgetutbetalningarna uppgår till hälften av det beloppet -- 33 miljarder kanske. Troligen blir det mer -- på det konto i statsbudgeten som budgetmässigt redovisas med ett formellt belopp på 1 000 kr. Med de förluster som redovisats förutvarande budgetår och i medierna stiger summorna till ca 75 miljarder, varav 25 miljarder direkt över statsbudgeten. Av dessa 75 miljarder har redan 44 miljarder betalats ut -- inte allt över statsbudgeten. Fru talman! Väljarna i Sverige vet att vi behöver bra banker. Men man har svårt att acceptera att riksdagen samtidigt som den inrättar en bankakut skär ned anslagen till kommuner och sjukvård. Att öppna bankakut och avsätta 75 miljarder till den bankakuten upplevs inte som rimligt när man samtidigt skär ned så kraftigt inom sjukvården. Kan man sätta av 75 miljarder till en bankakut skulle man kunna satsa en tiondel på en kommunakut för att dämpa arbetslösheten och trygga inte bara bankservicen utan också samhällets sociala service och sjukvårdens behov. För någon vecka sedan sänkte riksdagen ersättningen till de arbetslösa -- ett sparpaket på kanske 6 miljarder. Men om vi är tvungna att betala ut 25 miljarder till bankerna, och det direkt över statsbudgeten, är det inte moraliskt försvarbart att samtidigt ta 6 miljarder från de arbetslösa. Det är ju bra att vara moraliskt upprörd över direktörerna i Nordbanken, som vi kunde se i TV i går att statsministern var, men frågan är om inte de exempel som jag nyss tog är mycket större moraliska problem. När jag som ung flyttade till min hemstad Uddevalla i Västsverige fick jag inte ens låna till en insatslägenhet, trots att jag hade fast jobb och en sparad slant. Det var 1979. Orsaken var den tidens stränga restriktioner och regleringar. Men på 80-talet fick marknaden råda. Det var fritt att låna till hotellbygge på hotellbygge. Samtidigt började man prata om att den offentliga sektorn var för stor och att den offentliga sektorns konsumtion hotade den ekonomiska tillväxten. Men det som verkligen skadar tillväxten är i dag inte den offentliga konsumtionen utan den privata sektor som kallas finansmarknaden, den sektor som totalhavererade när den slapp politiken. Ian Wachtmeister! Tänk om vi skulle stapla backar över finanskraschens kostnader! Det talas om att återvinna bankstöd. Men med den här utvecklingen får vi vara glada om vi får tillbaka panten! På 80-talet fick valparna leka. De spelade Monopol på riktigt -- de köpte och sålde Norrmalmstorg. Ett av fastighetsbolagen hette t.o.m. Norrmalmstorg, så man borde ju ha anat oråd. Det är roligt att spela Monopol; det gör jag själv. Men när jag spelar Monopol följer jag vissa regler; jag vet att det behövs regler. Det finns gränser för hur man får inteckna fastigheter när man spelar Monopol -- det kan alla kontrollera på baksidan av korten. Men från den här sidan hade man inga politiker som kontrollerade någonting -- man hade avreglerat, och det skulle bli så bra. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit en medborgarkommission för att undersöka vad som gick snett och ledde fram till bankkrisen. Regeringen har tillsatt en kommitté för att analysera den utveckling som ledde fram till dagens kris, och det är ju bra. Men den stora fråga som bör utredas är kanske inte vad som gick snett i avregleringen eller i bankvärlden -- det är snarare fråga om att inse att det var fel att avreglera så totalt. Men det felet begicks inte av bankfolket. Det begick av en stor majoritet i denna kammare. Fru talman! Jag tror inte att man bör kritisera räven för att den stjäl höns. Snarare bör man kritisera dem som släppte in räven. Finansmarknaden är en marknad som inte lämpar sig för total frihet. Det är bra att fortsätta diskussionen om bankledningarnas ansvar. Vi skall hålla räfst och rättarting med den direkta brottslighet som förekommer. Men vi bör också föra en debatt om politikernas bidrag till finanskrisen genom besluten om valutaregleringen och genom skattepolitiken, den stenhårda antiinflationspolitiken och den valutapolitik som ledde till en realräntechock. Fru talman! 80-talets vänster ropade: Känner ni stanken från Enskilda Banken? Den vänstern kallade man för slipslös drägg. Ja, Vänstern har nog gjort sina misstag, men den svenska Vänsterns misstag har aldrig varit så kostsamma som marknadens misstag, aldrig så kostsamma som högerns felgrepp. Fru talman! En del inom Vänstern bär i dag slips. Det kanske är en förbättring. Men i så fall är det också hög tid både att vädra ut rejält i bankernas direktionsrum och att göra upp med den nyliberala ideologi som ledde fram till dagens finanskris. Fru talman! Jag har redan yrkat bifall till vissa reservationer. Jag vill också yrka bifall till mitt särskilda yrkande under mom. 24, 27 och 28. Det har följande lydelse: ''24. beträffande kontroll av nedskrivningarna att riksdagen med bifall till motion 1992 93:N279 yrkande 15 som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Bankstödsnämnden skall kunna kräva att ledningspersonal avskedas, 28.
Fru talman! Jag håller med herr Bäckström om att vi skulle kunna vara betjänta av ölbackar inne i riksdagen också. Det är nämligen ett mycket bra sätt att beskriva i och för sig komplicerade förhållanden. Det är en politisk innovation. Vi kan kanske skaffa några snygga, förgyllda. När det gäller Riksbankens roll i det här sammanhanget vill jag bara säga att det är riktigt att Riksbanken släppte på regleringarna. Men sedan gjorde Riksbanken något som kanske var ännu värre -- man försvarade den svenska kronan in absurdum och till varje pris. Pundet kördes över, och det är en valuta som är tiofalt eller hundrafalt större än den svenska kronan. Det gjorde ingenting; vi skulle försvara kronan. Det var mycket dyrt och mycket dumt. Det finns de som anser att 100 000 av de 200 000 industrijobb som har försvunnit beror på Jag kan hålla med Bäckström om att 80-talets hjältar egentligen inte producerade någonting. Jag tror att det är ganska bra att vi nu är tillbaka i ett läge där ungdomar förstår att det är ytterst hedervärt att utbilda sig till exempelvis något slags tråkig ingenjör, som sedan verkligen gör nytta ute i verkligheten, till skillnad från de klippare som en gång i tiden var våra hjältar. Vi skall komma ihåg att det i bankerna också hände någonting annat under 80-talet, nämligen att de mycket duktiga bankmänniskor som hade funnits där i tio, tjugo, trettio eller fyrtio år sköljdes bort; de var inte tillräckligt ''snajdiga''; deras kvalifikationer uppskattades inte. Därför beviljade man lån utan säkerheter, och därför har vi i dag problem. Det beror på att man släppte professionalismen.
Fru talman! Ja, man släppte professionalismen, och på ett särskilt område släppte man professionalismen -- inom politiken. Politikerna steg helt enkelt bort från arenan och sade: Ni får sköta det här! Ni kan! Finansmarknaden är sådan -- det är en likhet den har med de flesta marknader -- att det behövs regler. Det behövs för alla spel, t.o.m. för detta finansmarknadsspel. Och ni nydemokrater talar ju alltid om avregleringar; det skall lösa alla problem. Ni satt inte i riksdagen då, men många av er deltog i den ideologiska debatt som ledde fram till att man gjorde dessa avregleringar. Det var det som ledde till att man nu totalt har tappat förtroendet för svensk finansmarknad. Man kan, som Ian Wachtmeister vet, agera politiskt även innan man sitter i riksdagens kammare. Ni i Ny demokrati representerar den ideologi som ledde fram till den möjligheten. Jag hörde en sång i radion häromdagen. Det var Tomas Ledin som sjöng: ''Du kan lita på mig, Ja jag vet vad jag gör, Jag är ingen bankdirektör''. Det sjunger man nu t.o.m. i folkdjupet. Men vem är det som man verkligen kan sluta att lita på? Jo, de politiker som sade: Avreglera allting och låt marknaden sköta sig själv! Då går det så här. Det är därför man behöver politisk kontroll över finansmarknaden. Det tror jag att ni nydemokrater egentligen inser när ni ser hur det går för alla de småföretagare som ni värnar, när de utsätts för bankkrisen. Många av de småföretagare som röstar på er skulle ha tjänat på mer politik som kunde ha kontrollerat bankerna. Då hade småföretagen haft en stabilare finansmarknad att vända sig till.
Fru talman! Ny demokrati kom in i politiken som en protest mot många saker som inträffade och som inte var bra. Man kan knappast påstå att vi var skyldiga till det som hände och som -- det sade Bäckström själv -- bar Socialdemokraternas prägel. Men jag tror inte att Bäckström skall hoppas att man kommer tillbaka till det. Man kommer lika litet tillbaka till det reglerade, socialistiska politiska systemet som man kommer tillbaka till ett hårt reglerat ekonomiskt system. Nu är vi där vi är. Vi kommer att gå vidare, och den reglering som kommer att införas kommer att ske i form av den europeiska samordning som kommer. Vi har ju framställts som värre än Vänstern här i kammaren -- det är inte dåligt. Men om man ser efter vad det är vi har föreslagit har vi nog litet bättre referenser än de flesta, tror jag. Det gäller exempelvis det mest ödesdigra av allt, det som hände här i höstas. I den debatt som vi då förde blev jag kallad usel och allt vad det var. Då handlade det om att släppa kronan och sänka räntan. I dag säger alla att det hade varit rätt att göra det. Man kanske rent av skulle lyssna litet mer på oss, herr
Fru talman! Jag lyssnar på alla politiska strömningar. Jag har ju t.o.m. yrkat bifall till två nydemokratiska reservationer -- nr 3 och nr 4. Men det är beklagligt att nydemokraterna inte har lyssnat på en del av våra förslag för att skärpa kontrollen över finansmarknaden, att ge Bankstödsnämnden vassare tänder så att man kan pressa ned räntemarginalerna och få bättre ordning i bankerna. Ian Wachtmeister! Ni kritiserade bankledningarna. Vi har sagt att Bankstödsnämnden borde ha rätt att kräva ledningsskiften i de banker som vill ha stöd. Det är en metod som man använder i det ickesocialistiska USA. Att införa förbud mot utdelningar för de banker som skall få stöd är en metod som tillämpades i det icke-socialistiska Sverige redan på 30-talet. Det är inte några extrema socialistiska förslag. Däremot är det förslag ägnade att åstadkomma någon kontroll och visa svenska folket att politikerna har insett att de har ett ansvar för att finanskrisen kunde uppstå och nu är beredda att göra bot och bättring genom att införa kontroll och ta kontroll, så att vi inte får en wildcatmarknad. Det är ingen betjänt av.

Fru talman! När den borgerliga regeringen tillträdde i oktober 1991 var det känt att Nordbanken hade stora förluster. Ganska snart visade det sig också att Första Sparbanken och Gota Bank var mycket illa ute. Inom ett halvår fick vi rapporter om att Nordbankens förluster var oändligt mycket större än vad man först redovisade. Inom ett år hade det hela utvecklats till en bankkris som berörde praktiskt taget alla banker i Sverige och även finansinstituten. Regering och riksdag var tvungna att gripa in för att säkerställa stabiliteten i betalningssystemet, trygga kreditförsörjningen och skydda insättarnas pengar. Politisk enighet rådde om dessa åtgärder. Statens åtaganden hittills uppgår till 65,5 miljarder kronor. Insatserna är fördelade på så sätt att Nordbanken har erhållit 50,2 miljarder, Första Sparbanken 7,3 Banken, Föreningsbanken och Sparbanken Sverige har nu anmält till regeringen att de också kommer att behöva en del stöd ifrån statens sida. Hur mycket den slutliga notan kommer att uppgå till är det i dag ingen som vet. 1980-talets ohejdade kreditgivning till olika projekt främst inom fastighetsbranschen -- där priserna har sjunkit drastiskt, som vi alla vet -- gör att beräkningarna av förluster kommer fram allteftersom en avveckling av de dåliga krediterna kan ske. Regeringen har fått överta dessa bekymmer, och man har verkligen arbetat hårt och snabbt för att komma till rätta med de mest akuta problemen. Därefter har man tillsatt en rad utredningar som skall kasta ljus över vad som har hänt och ge klarhet i vilka åtgärder som behövs för att förhindra att liknande kriser kan uppkomma i framtiden. Till Lars Bäckström vill jag säga att jag är tacksam för den korrekta historiska redovisning som han gjorde. De här problemen uppstod under 1980 talet. Vi hade då en socialdemokratisk regering. Jag vill anknyta till Sylvia Lindgrens anförande. Hon riktade in sig på den del inom bankväsendet som kan innebära brottslig verksamhet. Det framgår också av den enda reservationen som socialdemokraterna har gjort att man vill ha en speciell hantering av Bankstödsnämnden. Stöd skall inte ges innan man har utrett om det har förekommit brottslig verksamhet. Sylvia Lindgren vet att i avtal som har tecknats mellan Finansdepartementet och de banker som söker stöd, har bankerna fått förplikta sig att lämna all information till Finansdepartementet. Information skall även lämnas när det finns misstanke om brott eller annan oegentlighet i banken. Finansdepartementet och Bankstödsnämnden, när den kommer i gång med sitt arbete, kommer att få all den information som Sylvia Lindgren efterlyser. Men det passar ganska bra för socialdemokraterna att skjuta ifrån sig ansvaret genom att peka på att en mängd oegentligheter och brottslig verksamhet har haft stor betydelse. Tänk på statens egen bank. Där har man fått skjuta in 50 miljarder kronor. Sylvia Lindgren pratar om oegentligheter som kanske gäller några tiotal miljoner. Det går inte att försöka få ut en bild till allmänheten om att bekymren beror på att det har förekommit en del oegentligheter. Vem hade ansvaret för Nordbanken? Vem hade rösträtten på bolagsstämman? Jo, det var Finansdepartementet under socialdemokratisk ledning av Allan Larsson. Vi har en samarbetsgrupp med representanter för Finansinspektionen. Gruppen har till uppgift att undersöka om det har förekommit brottslighet inom den finansiella sektorn. Alla banker skall granskas. Det är precis som Sylvia Lindgren vill ha det, och det är precis som vi vill ha det. I det här sammanhanget vill jag också peka på att statsrådet Bo Lundgren här i kammaren vid upprepade tillfällen har deklarerat att all brottslighet som kan komma fram vid prövningen av bankstödet kommer att anmälas till polisväsendet. Samma sak har Odd Engström, som numera är ordförande i Bankstödsnämnden, deklarerat. Odd Engström sade i TV att det är självklart att all brottslighet som kommer fram skall polisanmälas. Att, som socialdemokraterna, försöka göra ett nummer av att det skulle vara någon som vill förhindra att det kommer fram i ljuset om det har förekommit brottslig verksamhet, är ett försök att föra svenska folket bakom ljuset i den här frågan. Utskottets majoritet bedömer att de vidtagna åtgärderna räcker. Vi väntar på att få rapporter till riksdagen. Regeringen har utlovat att det skall komma rapporter med jämna mellanrum. Ny demokrati har fört fram vissa frågor som anknyter till betänkandet i motioner. Vi har behandlat dem med all den noggrannhet som vi brukar göra i utskottet. När det gäller bankernas kreditåtstramning är vi alla besjälade av önskan att få en så bra fungerande kreditmarknad som möjligt. Alla de insatser som staten nu gör syftar till att bankerna skall återgå till normal verksamhet, där man har en fungerande kreditmarknad. Ny demokrati vill också att vi skall tvinga bankerna att minska det s.k. räntegapet. Det är egentligen litet förvånande att Ny demokrati kommer med det kravet. Det skulle betyda att staten går in och reglerar den här branschen och att vi inte tror att den kan fungera på en konkurrensutsatt marknad. Min uppfattning är att finansmarknaden måste fungera utan den här typen av inblandningar från statens sida. Av utskottets text framgår att vi har sjunkande räntor och ett -- det är viktigt -- minskande räntegap. Detta tolkar jag som att kreditmarknaden nu håller på att normaliseras. Vi kommer att få lägre räntor, och räntegapet kommer att minska efterhand. När det gäller de krav på rationaliseringar som man kan ställa på bankerna, finns det redan med i de riktlinjer som riksdagen tidigare har antagit. Man har sagt att i den mån det går att rationalisera och avyttra verksamheter som kanske är litet sidoordnade så skall man göra det för att på så sätt minska behovet av stöd. Fru talman! I sitt inlägg tog Ian Wachtmeister upp en helt ny tanke -- tillgångsgaranti i stället för skuldgaranti. Jag skall villigt erkänna att det är omöjligt att efter en sådan här kort föredragning få klart för sig om det är en lösning som är möjlig att genomföra.

Jag vet inte när Ian Wachtmeister fick den här idén, men det är möjligt att han fick den efter det att motionstiden hade utgått. I annat fall hade det varit mycket tacknämligt för utskottet, om idén hade redovisats i en motion. Då hade vi kunnat pröva förslaget på ett bättre sätt. Men jag föreslår att Ian Wachtmeister vänder sig till Finansdepartementet för att diskutera detta uppslag. Ian Wachtmeister var inne på detta med fallskärmsavtalen. I betänkandet redovisas hur regeringen och framför allt det ansvariga statsrådet Bo Lundgren ser på den frågan. Bo Lundgren har utfärdat riktlinjer till de statliga bankerna, som består av direktiv om hur man i framtiden skall göra det möjligt att ge chefer en viss trygghet, en möjlighet som ändå måste finnas. Enligt Bo Lundgrens riktlinjer skall dessa avtal begränsas till att gälla i högst två år. Och om den avgående chefen får ett arbete under tiden, skall avräkning ske. Vidare anser Bo Lundgren att den här typen av avtal skall offentliggöras i verksamhetsberättelserna i årsredovisningarna. Allt detta är bra och i enlighet med en del av de synpunkter som Ian Wachtmeister hade. Fru talman! Jag vill avrunda med att vända mig till Lars Bäckström. Han gör det litet bekvämt för sig. Det är lätt att vara populistisk när vi har facit i hand. Lars Bäckström generaliserade i många stycken. Att i detta sammanhang tala om aktieutdelningar är egentligen inte så adekvat. Det rör ju varken statligt ägda Nordbanken och Gota Bank eller Sparbanken och Föreningsbanken. Den enda bank som är aktuell är S-E-Banken. Det skall självfallet inte förekomma några utdelningar, om man är i behov av statligt stöd. Statsrådet Bo Lundgren har gjort klara deklarationer om att aktieägarnas pengar skall förbrukas först när det gäller S-E-Banken. Dessa pengar skyddas inte av bankgarantin. Därför är det litet populistiskt att göra en lång utläggning om eventuella utdelningar. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet.

Fru talman! Jag blir inte direkt förvånad när Rolf Dahlberg hela tiden skyller allt på socialdemokratin. Det är någonting som vi hela tiden får höra. Däremot tycker man inte att den nuvarande regeringen bär något ansvar alls. Oavsett vem som hade ansvaret, anser vi socialdemokrater att det är oerhört viktigt att det som hände kommer i dager. Mig veterligen förekom det under 80-talet inga avvikande meningar kring dessa frågor från moderat håll. Det är många som bär ansvar. Och med facit i hand är det nog många som tycker att det skedde mycket som var snett. Det gäller att belysa detta mycket effektivt. Rolf Dahlberg sade att i och med de avtal som tecknas om information, borde reservation 2 från oss socialdemokrater vara överflödig. Men då läser Ordagrannt står det: ''Om oegentligheter har förekommit är det för allmänhetens förtroende viktigt att dessa kommer upp till ytan. I samband med att stöd beviljas skall därför en utredning göras av orsakerna till kreditförlusterna, och den skall bedömas av Eko-utredningsgruppen.'' Det är alltså inte tillräckligt att enbart lämna information i enlighet med avtal. Det är mycket viktigt att man starkt markerar detta, vilket vi socialdemokrater har gjort. Vi vill också avsätta pengar för detta ändamål. Det handlar om allmänhetens förtroende, Rolf Dahlberg, om viljan att komma åt den ekonomiska brottslighet som har förekommit inom bankväsendet. Det är det som skall belysas.
Fru talman! Jag har inte sagt att det är socialdemokraterna som ensamma är ansvariga. Självfallet inte. Men som regeringsbärande parti under den perioden hade man åtminstone möjlighet till god insyn i de banker där staten var del eller huvudägare, t.ex. i Nordbanken, som är den bank som har de största bekymren. Via Finansdepartementet, som var så att säga del och huvudägare samt tillsättare av styrelser, borde man litet tidigare ha kunnat få information om vad som var på gång. När det gäller reservationen vidhåller jag att den syftar till precis det som kommer att hända. Om beredningen i Bankstödsnämnden, som ju leds av Sylvia Lindgrens partikamrat Odd Engström, kommer fram till att det har förekommit oegentligheter i något avseende i någon av bankerna, lämnas ärendet till polis och åklagare för utredning. Då kommer det hela naturligtvis till allmänhetens kännedom. På något vis förstår jag inte vad man ytterligare skulle vinna med förslaget i er reservation. Jag tror att jag fick litet av svaret, när jag lyssnade på Sylvia Lindgrens inlägg. Hon talade om ekonomisk brottslighet i allmänhet. Socialdemokraterna försöker nu vid alla tillfällen i kammaren att framstå som de enda lagens riddare som finns. Men vi är alla besjälade av precis samma anda, att försöka att komma till rätta med ekonomisk brottslighet varhelst den finns, oavsett om den finns inom bankväsendet eller på andra håll i samhället.
Fru talman! Skillnaden ligger i att ni inte har de resurser som fordras. Vad tänker ni ta pengarna ifrån? I vår stora motion som handlar om ekobrottslighet har vi socialdemokrater föreslagit att det skall avsättas medel. Det gäller ju också att ha resurser för att man skall kunna gå vidare med dessa frågor. Det får inte bara bli munväder. Ni anklagade Socialdemokraterna när det gällde tillsättandet av folk i Nordbanken osv. Vem tillsatte styrelsen i S-E-Banken, och vad har där skett? Det blir så felaktig argumentation med en sådan pajkastning. Jag tycker att det är viktigt att dessa frågor skall upp på bordet, oavsett vem som har haft ansvaret. Frågorna skall belysas ordentligt för att också allmänheten skall få kännedom om hur det hela har gått till. För detta behövs pengar, och det kräver vi i vår stora motion. Jag tycker att det är svagt att man inte har kunnat uppnå enighet kring reservation 2, eftersom Rolf Dahlberg här och nu tycker att vi i stort är överens. Men då har ni chansen att yrka bifall till reservation 2.
Fru talman! Det är svårt att få motioner bifallna. Det vet ju alla som är motionärer här i riksdagen. Men i det här fallet finns det ju inget skäl att bifalla något som redan är tillgodosett av regeringen. Det är därför jag tycker att det är så konstigt att ni driver just denna fråga. Det gör att jag blir litet misstänksam och tror att det beror på att ni så att säga vill skjuta över intresset just på att ekonomisk brottslighet i vissa fall har förekommit. Men de stora penningmängderna har ju försvunnit genom ett svagt och dåligt ledarskap i bankerna under 80 talet, där man alltså tog för stora kreditrisker och var för frikostig med krediterna. Detta har sedan resulterat i de stora förluster som nu dyker upp. Beträffande ekonomisk brottslighet i stort vill jag säga att regeringen satsar extra pengar och har prioriterat bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Om vi har samma ambitioner, tror jag att vi kan hjälpas åt för att tillsammans komma till rätta med den.

Fru talman! Vad gäller tillgångsgarantin som jag tog upp här, vore det ganska fascinerande om man tänker sig att det var ganska rätt som jag sade, att det fanns någonting som var rättvist, att det fanns någonting som verkade snabbt, att det var okomplicerat och som skulle få ned räntemarginalerna. Kreativa människor fungerar inte enligt riksdagens motionsförordning. Därför har de personer som har arbetat fram det här förslaget kommit med det till mig senare, vilket gjorde att det inte kunde läggas i denna församling eller i utskottet. Däremot kommer vi att ta upp detta direkt med Bankakuten, där man ju har rätt att använda vilka instrument man vill. Den fullmakt som Bankakuten har är faktiskt sådan att man skall kunna prova förslaget. Jag tyckte att det lät på Rolf Dahlberg som att det har börjat att gå åt rätt håll. I så fall har man inte stora anspråk. Ett vanligt företag kan få betala 16 % för lån och checkräkningskredit osv. i en ekonomi som har ett par procents inflation. Det är fullständigt omöjliga realräntor som det handlar om. De måste snabbt ned. Frågan ställdes också vad denna debatt är värd. Det undrar jag också. Det är en s.k. bra fråga. Vad gör Bankakuten och Finansdepartementet? Jo, de sitter säkert, förstår jag, och tittar på sin intern-TV och följer med spänning det som vi nu säger. Eller hur? -- dvs. det tror jag inte att de gör.
Fru talman! Det var som jag misstänkte, nämligen att den här nya idén om en tillgångsgaranti alltså har kommit upp sedan motionstiden utlöpte. Den kanske också kom så sent att Ny demokratis representant i utskottet inte hade möjlighet att föra fram idén vid behandlingen. Det är inget fel i att ta fram den på detta vis.

Jag tycker fortfarande att Ian Wachtmeister skall lämna dessa uppgifter till Finansdepartementet för en diskussion om dessa. Sedan får man se vilka möjligheter det finns att kanske genomföra delar av detta förslag. Vidare håller jag med Ian Wachtmeister om att räntorna naturligtvis fortfarande är alldeles för höga. Det är självfallet kämpigt för småföretagare att betala 15--16 % för checkräkningskrediter i företagen. Men vad jag sade var att vi nu kan se en sakta nedåtgående räntesänkning och att räntegapet mellan in och utlåning samtidigt minskar. Detta hälsar jag med stor tillfredsställelse, och det tror jag att också Ian Wachtmeister gör.
Fru talman! Jag vill bara för säkerhets skull upprepa det jag faktiskt nämnde om just konkurrensaspekten, nämligen att den här metoden, enligt dess arkitekter, skulle vara lika bra för en god som för en dålig bank. Låt säga att det går litet bättre för den ena banken än för den andra, man hjälper dem och sedan ligger de fortfarande kvar i samma förhållande, vilket ju är väldigt bra. Vidare skulle faktiskt möjligheter ges till fler banker på marknaden, vilket också skapar konkurrens.
Fru talman! Utskottets talesman Rolf Dahlberg sade att det är enkelt att vara populistisk med facit i hand. Det är ju sant att det alltid är enklast att svara med facit i hand och att svara rätt. Det är ju svårare att svara rätt på uppgifter innan facit finns. Men den svåra uppgiften klarar faktiskt vi i vänstern. Vi sade: Avreglera inte kreditmarknaden så totalt som denna kammares majoritet gjorde i mitten på 80-talet. På så sätt löste vi den svåra uppgiften att vara populistiska innan vi hade facit. Jag tror att det behövs populism nu. Med en bankakut med över 75 miljarder -- det fortsätter att rulla även om det formellt i budgeten står att det är 1 000 kronor -- behövs det ett klargörande av vad detta beror på. I debatten här i kammaren har svaren varierat. En tidigare talare sade att bankkrisen beror på ungdomligt oförstånd från bankernas ledningar. Detta är en fascinerande förklaring. Vissa har förklarat att bankmän är inkompetenta, okunniga, onda och giriga. Jag tror inte att de är onda och elaka. Felet var att spelet var för lätt, därför att alla spelregler togs bort. Då blev det så här. Den som inte följde med strömmen skulle gå under. Orsaken är brist på politik. Våra yrkanden, Rolf Dahlberg, innebär att man låter politikerna ta ett grepp om finansmarknadens spel. Det är anledningen till att vi har ställt dessa yrkanden. Vi har nu yrkat bifall till tre moment, nämligen om kontroll av nedskrivningar, möjlighet till avskedande av ledningspersonal och slopande av utdelning. Jag sade i mitt anförande att jag inte tror att man ens behöver tillgripa alla dessa instrument, men att det markerar att politiken har rätt att ställa krav på denna marknad. Det kan ju inte vara acceptabelt, Rolf Dahlberg, att ett statsråd eller ledande företrädare i Bankstödsnämnden säger att S-E-Banken inte vill lämna ut papperen, men miljarder vill de ha. I ett sådant läge skall politiken markera att nog är nog -- vill ni ha några pengar så packen i eder och rätten eder efter vissa regler. Då är det viktigt med en markering från denna riksdag till stöd för Bankstödsnämnden, så att man vet att man agerar med det svenska folket i ryggen. Det svenska folket är hjärtinnerligt trött på bankledningar som inte ens gitter lämna ut handlingarna. Detta är ju inte acceptabelt, Rolf Dahlberg. Därför bör denna kammare starkt markera mot bankledningen.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt som Lars Bäckström säger, att dåvarande vpk var emot avregleringen av kreditmarknaden. Nu sade Lars Bäckström att man inte ville gå så långt. Jag tror inte att ni ville gå någonting alls, om jag minns rätt. Ni ville inte ha någon avreglering, utan ha det kvar vid det gamla. Jag tror att det är litet för enkelt att enbart skylla det som hände under 80-talet på den avreglering som gjordes 1985--86. Jag tror att Lars Bäckström i sitt första inlägg också sade att resultatet av en sådan här avreglering blir en bankstödsnämnd och ett bankstödsbehov, så att säga. Så skall det inte behöva bli. Vad som hände var naturligtvis att det fanns en stor tillgång på pengar på marknaden. Bankerna hade stora möjligheter att tjäna pengar just under de här åren genom att snabba på utlåningen, och konkurrensen spred sig. Om man studerar detta, ser man att vissa banker var så att säga först och accelererade upp det hela. De andra bankerna följde efter för att visa goda resultat även de. Men det fanns också -- och det tycker jag var sunt -- någon fristående bank, som var försiktigare men som naturligtvis ändå fick kreditförluster när priserna på fastigheterna föll rakt ner. Fastigheterna utgjorde ju då i stor utsträckning bankernas säkerheter. Det fanns bankledningar som var klokare än de bankledningar som ohejdat släppte i väg pengar utan att tänka på att fastighetspanterna om något år kanske inte hade det värde som man då satte på dem. Detta är nu bekymret för krisbankerna. De sitter med tillgångar, som har ett högt bokfört värde fastän värdet realiter har halverats eller i värsta fall minskat ännu mer. Hade bankerna haft större egna tillgångar, hade bankerna möjligen kunnat ligga kvar med bekymren tills tiderna hade vänt och panterna återfått sitt värde. Men så blev inte fallet.
Fru talman! Rolf Dahlberg har rätt på ett par punkter. Dåvarande vpk gick säkert emot all avreglering, vilket jag tycker var felaktigt. Jag talade om 60-talets slipslösa drägg. Jag har nu tagit på mig slipsen. Jag inser att vi inte kan ha en totalt felreglerad marknad. Men för mycket och för litet skämmer allt. I detta fall blev det för mycket. Rolf Dahlberg sade att det inte skall behöva bli så här. Nej, det är korrekt. Det skall inte behöva bli så här, om man hanterar politiken bättre. Men det är skamligt, eftersom vi svenska politiker såg vad som hände i USA. Den bankkrisen föregick ju den svenska med fem sex år. Sedan gjorde vi i Sverige om exakt samma misstag -- och detta på grund av en ideologisk positionsbestämning, inte på grund av dålig teknisk hantering. Visst finns det andra orsaker. Vi skall kritisera bankledningarna, men vi kan också kritisera politikerna själva. Rolf Dahlberg kommer ursprungligen från ett gammalt konservativt parti. Men nu skall ju förändringar göras. Ingen kunde tro att man i svensk politik efter decennier av inflationspolitik på ett halvår skulle börja driva en stenhård antiinflationspolitik och lägga om skattesystemet totalt från att stimulera lånekonsumtion till att straffa den. Man kan inte begära att ens bankerna kunde förutse att man skulle byta politik 180 grader under loppet av några månader. Det är inte lätt att förutse. Det finns alltså en rad orsaker. Men låt oss inte längre analysera orsakerna i denna korta replik. Låt oss i stället markera tillsammans att politiken måste ta ett fastare grepp över finansmarknaden. I utskottets text har ni faktiskt delvis erkänt att vi har rätt i våra motioner och yrkanden i de tre frågor som jag har lyft fram: kontroll av nedskrivningar, kontroll av ledningen och stopp för utdelning. Utskottet har sagt sig delvis ha förståelse för våra krav. De är riktiga, men -- som Rolf Dahlberg själv sade -- motioner skall inte bifallas. Det finns en kutym. Men när man har tappat 75 miljarder, finns det skäl att frångå gammal kutym att man inte skall bifalla motioner. Då finns det skäl att markera för svenska folket att politikerna tänker rätta sina misstag genom att ta ett grepp över finansmarknaden och inte tillåta bankerna att säga: vi lämnar inte ut några papper, för det har vi inte lust med. Det skall de inte få säga längre.
Fru talman! Jag sade inte att motioner inte skall bifallas. Jag sade att det är svårt att få motioner tillstyrkta i de olika utskotten. Såsom enskilda motionärer genom åren vet vi ju att det är så. Däremot skall vi naturligtvis ta vara på alla goda uppslag i motionerna. Så sker också. Även om motionerna kanske inte blir bifallna, kan man i vissa texter utnyttja goda delar av motionerna. Det upplever vi ju varje dag här i kammaren, när vi läser olika utskottsbetänkanden. Jag glömde att svara på frågan om den obstruktion, om jag får kalla det så, som S-E-Banken tydligen höll på med mot Bankstödsnämnden och Finansdepartementet. Jag delar uppfattningen att något stöd självklart inte skall utgå, förrän banken har uppfyllt alla de krav som finns i de riktlinjer som riksdagen har fastställt. Efter vad jag förstår är det också statsrådet Bo Lundgrens uppfattning. Han har ju i massmedierna uttalat sig på denna punkt och sagt: Vi tycker att det är tråkigt att S-E Banken fördröjer den information som vi behöver, men vi måste ha den informationen innan något beslut kan fattas. Där är vi helt överens. Jag är också överens med Lars Bäckström om beskrivningen av orsakerna till bankkrisen från skatteomläggningen, vilket Lars Bäckström helt riktigt pekade på. Ändå hade vi, om vi hade varit mer observanta, kunnat åtminstone dämpa kraschlandningen. Men under de senaste åren på 1980-talet gick allting så lätt och fort. Knappast någon hann med i svängarna. Jag tror att få kan tillskriva sig att de förutsåg detta och varnade för detta. Jag tror att ingen i en samlad ekonomkår i landet kan hävda att han såg farorna bättre än någon annan.

Fru talman! Debatten har av naturliga skäl hittills ägnats mest åt bankstödet och Bankstödsnämnden. Det är naturligt när betänkandets rubrik lyder: Bankstödet m.m. Jag tänker uppehålla mig litet grand vid ''m.m.''. I betänkandet behandlas en motion, som vi har väckt avseende Finansinspektionens agerande -- eller snarare brist på agerande. I mitten på 1980 talet släppte man på kreditrestriktionerna. Det finns skilda uppfattningar om i vilken ordning man borde ha släppt på dem. Enligt 9 kap. 12 § Regeringsformen är Sveriges riksbank ''rikets centralbank med ansvar för valutaoch kreditpolitik''. Vi anser att Riksbanken alldeles för mycket släppte lös resurserna för att möjliggöra kreditexpansionen. Vi har väckt en särskild motion om detta, så jag skall inte gå närmare in på den saken. Finansinspektionen har med stöd av ett antal lagar och förordningar ansvaret för kontrollen av kreditmarknaden och även av försäkringsmarknaden. Det är väl ingen underdrift att säga att Finansinspektionen rimligtvis inte kan ha skött sitt åtagande på det sätt som var tänkt enligt lagar och förordningar. Finansinspektionens generaldirektör, som tidigare var chef för Bankinspektionen, har i en informationsbroschyr beskrivit verkets roll och uppgifter på bl.a. följande sätt: ''Myndigheternas ansvarsområde täcker nästan hela det finansiella systemet. I tillsynsuppgiften ingår bl.a. att verka för stabilitet och sundhet hos banker, försäkringsbolag m.fl. finansinstitut och att ta till vara allmänhetens intressen på kreditmarknaden. - - Finansinspektionens uppgift som myndighet är att lämna tillstånd, utöva tillsyn och utforma regler för finansiell verksamhet. - - Inspektionens verksamhet syftar till att skapa stabilitet, säkerhet och sundhet i det finansiella systemet. Målet med vår verksamhet är att alla skall kunna lita på att sparade pengar, försäkringar, lån, krediter, betalningsuppdrag och andra finansiella tjänster sköts på ett tryggt och effektivt sätt.

Ja, det där låter bra, och det sägs alltså i Finansinspektionens egen broschyr hur inspektionen tolkar sin verksamhet. Hade man levt upp till detta, hade vi kanske inte haft några bekymmer, i varje fall inte av den storlek som vi i dag har. I vår motion, som är ganska omfattande, har vi pekat på vad som är fel och vad man borde ha gjort. Jag vill naturligtvis säga att det är väldigt lätt att vara efterklok. Men efterklokheten i detta sammanhang har ingen annan grund än att vi har sett på de lagar och regler som faktiskt har gällt under den aktuella tiden. Man kan naturligtvis inte göra något åt det som redan har skett, men vi måste på allt sätt även i detta sammanhang se till att det inte upprepas. Man kan dock ifrågasätta om inte regeringen borde ha vidtagit åtgärder mot inspektionens ledning och styrelse. I vår hemställan har vi varit mycket allvarliga. I p. 2 yrkar vi att riksdagen ''som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att tillsätta en interimsstyrelse som tillfälligt övertar ledningen under utredningstiden''. Jag skall dock inte klaga för mycket. Vi har blivit ganska väl tillgodosedda. Inte mindre än två utredningar har tillsatts, och de arbetar nu. Vi ser naturligtvis med stor tillfredsställelse på detta. Den ena utredningen leds av Jan Wallander såsom ensamutredare. Den andra har tillsatts av Det är absolut nödvändigt att vi får en annan konkurrens inom banksektorn. Jag tror att vi aktivt -- jag säger vi med hänsyn till att staten i dag äger eller på annat sätt kontrollerar en stor del av bankverksamheten -- måste se till att vi får in en eller flera utländska banker i landet. Jag tror att vi skall söka efter dem långt borta. Det finns alldeles för många historiska kopplingar mellan bankerna i Europa, kanske även i Amerika, och Sverige. Jag tror att man skall gå långt österut, bort till Japan och den delen av världen, där det finns stora starka finansinstitut, och försöka påverka dem att komma hit och rent konkret överta någon av våra banker. Det skulle nog i släptåg få med sig en hel del av respektive länders industriintresse för Sverige. Finansinspektionen är ju också kontrollerande myndighet för försäkringsväsendet. Som alla vet slogs ju Bankinspektionen och gamla Försäkringsinspektionen ihop. Frågan är väl om vi inte börjar se liknande tendenser när det gäller marknaden inom försäkringsbranschen. Det signaleras förluster även där och man kan alltså ifrågasätta hur kontrollen har skett och sker i dag. Jag tror att det är någonting som vi verkligen måste sätta fingret på. Det finns anledning att ställa en del frågor, och vi har ställt en del av de frågorna i vår motion, som jag har refererat till. De är t.ex.: Har Finansinspektionen kontrollerat att bolagens ifrågavarande regler, om de existerat, har följts i praktiken? I så fall hur? Finns kontrollen dokumenterad? Har den lett till ingripande från Finansinspektionen? Har de av Finansinspektionen förordnade revisorerna rapporterat till Finansinspektionen i full enlighet med sina instruktioner? Om ej, har Finansinspektionen reagerat mot denna brist? Vilka aktiviteter från Finansinspektionens sida har föranletts av rapporter från de av från inspektioner? Har Finansinspektionen granskat sådana transaktioner mellan livbolagen och dem närstående sakbolag eller banker som lett till förluster eller till kränkning av separationsprincipen? Har Finansinspektionen i förväg lämnat samtycke till sådana transaktioner? Hur många inspektioner har Finansinspektionen genomfört hos de olika bolagen? Har dessa lett till uppdagande av sådana förhållanden som sedermera medfört större förluster för bolagen? Det här är frågor som jag hoppas att de aktuella utredningarna skall kunna ge svar på. Utskottet har i alla fall summerat och, tycker jag, i stor utsträckning hållit med oss i den här kritiken. Man har framfört att man anser att den har täckts genom de utredningar som är tillsatta. Vi hoppas att det är på det viset. Men vi skulle vilja skicka med ett budskap till regeringen att se över direktiven för de här utredningarna och kanske skärpa dem litet grand med inslag av det vi har föreslagit i vår motion. Slutligen, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 i mom.2.
Fru talman! Ny demokratis partiledare bad Vänsterpartiet att lyssna på Ny demokrati. Det har vi gjort. Vi har yrkat bifall till reservationerna 3 och 4. Vi har övervägt att stödja även reservation 1, som Bo G Jenevall nu talade om, men vi gör inte det för närvarande. En kort motivering till det: Vi håller med om vikten av att göra kartläggande undersökningar. Vi har föreslagit en medborgarkommission. Utskottet redovisar Wallanders utredning och RRV:s utredning. Vi accepterar den lösningen. Jag tycker i och för sig att det finns skäl markera mot bank och finansinspektion, men det kan vara rimligt att först avvakta utredningarna. Den gamla rättsprincipen säger: Döm ingen ohörd! Vi bör låta utredningarna avslutas och sedan göra eventuella byten inom ledningsfunktionerna. Jag vill också säga till Bo G Jenevall att jag håller med om kritiken mot bank och finansinspektion. Jag håller med om kritiken mot bankledningarna. Men jag vill också säga att en sådan här utredning bör omfatta även politiken och politikerna. Det yttersta ansvaret och huvudansvaret för finanskrisen ligger i de politiska besluten. Det är det som är min poäng i denna debatt. Jag tror att vi riksdagsledamöter får vara mer vaksamma och agera som kontrollanter. I Sverige finns en tendens att man får utreda sig själv när någonting har hänt. Det är en liten begränsad grupp som mer eller mindre utreder varandra. Det kallas ibland, när vi politiker agerar som bevakare av allmänintressen, populism. Tyvärr måste vi nog ha mer av den populismen, även om jag kallar den politik.
Fru talman! Jag tycker att det låter som om Lars Bäckström instämmer i det mesta som jag sade. Det är inte mycket att polemisera om. Men jag kan komplettera med det Lars Bäckström var inne på, jag tycker också att vi har alldeles för många politiker i olika styrelser i de sammanhang som vi nu talar om. Det finns anledning att tillsätta styrelsemedlemmar med annan bakgrund. I övrigt verkar vi vara överens.
Fru talman! I fråga om kritiken mot Finansinspektionen och Bankinspektionen är vi uppenbarligen överens. Jag vill bara klargöra att vi inte är överens om att gå så långt som att säga att styrelsen skall avsättas innan undersökningarna har gjorts. Det kan vara rimligt att göra dem först. Sedan tror jag inte att vi är överens, Bo G Jenevall. När jag säger att vi behöver mer politik för att kontrollera finansmarknaden är jag mer osäker på om Bo G Jenevall är med mig. Men kanske, och är han det så är jag väldigt nöjd.

Fru talman! Nu skall vi gå över till någonting helt annat, nämligen socialförsäkringens inriktning och anslag. Vi kan allra först konstatera att det i dag förs en omfattande debatt om socialförsäkringens utformning. Den här debatten innehåller som vi ser det flera oroande inslag, som går ut på att rasera viktiga delar av välfärdssamhället. Några kritiker av inkomsttryggheten i socialförsäkringen har fått mycket stor uppmärksamhet i debatten. Med hänvisning till den ekonomiska krisen i landet förs det fram förslag om att vi måste byta system och begränsa samhällets åtaganden till enbart en grundnivå med lika belopp för alla. Bakom denna inställning om grundtrygghet i försäkringen står flera av regeringspartierna, det kan vi notera. Därmed tillkännager man också sin avsikt att frånträda den generella välfärdspolitiken. Om den linjen fullföljs innebär det en total förändring av trygghetssystemet, vilket leder till ett helt annat samhälle än dagens. Argumentationen är inte ny, den har t.o.m. funnits i debatten ända sedan trygghetssystemet började utformas under 50 och 60-talen. Kritikerna har hela tiden motsatt sig att samhället tar ansvar utöver ett snävt minimiskydd. Motståndet har gällt Nu liksom tidigare måste slås fast om vi har råd med ett välfärdssystem eller inte. Det är inte enbart en ekonomisk fråga, utan främst en värderingsfråga, en politisk fråga. I torsdags fördes det en debatt här i kammaren som tangerade dagens, nämligen om socialpolitikens inriktning. Den var mycket intressant och avslöjande. I debatten fanns några uttalanden av Ny demokrati som jag gärna vill citera och be er uppmärksamma. Det första är: ''Varje medborgare har det grundläggande ansvaret för att skapa sin egen välfärd.'' Det andra är: ''Föräldraförsäkringen avvecklas i sin helhet.'' Det tredje är: ''Dagens orimliga former av statligt och kommunalt stöd till daghem och dagmammor bör upphöra.'' Tydligare kan det inte sägas. Isolerat behöver de här uttalandena inte ha så stor betydelse. Men Ny demokrati ingår ju faktiskt i regeringsunderlaget. Det är också väl känt att det finns regeringspartier som från och till delar de uppfattningar som Ny demokrati ger uttryck för. Det är detta som är det allvarliga och som bör uppmärksammas. Blir det här verklighet, raseras stora delar av den svenska välfärden. Det visar att dessa partier lever i en egen liten trång värld för sig själva. Vi socialdemokrater vill göra alldeles klart att vi aldrig accepterar en utveckling i den riktning som nyliberalerna förordar. Vi menar i stället att rättvisa, solidaritet och frihet också i framtiden skall gälla för reformarbetet inom välfärdspolitiken. Det mest utmärkande för svensk välfärdspolitik är att den skall vara allmän och generell, dvs. omfatta alla på lika villkor och inte enbart de sämst ställda. Den skall också finansieras solidariskt och styras i stort sett demokratiskt. Den är i allt väsentligt ett gemensamt samhällsansvar. Man skall inte kunna peka ut någon särskild person eller grupp, utan alla skall omfattas av trygghetsfrågorna. Alla medborgare skall ha ekonomisk trygghet, social service och få vård vid behov. Det minskar också klyftorna i samhället. Den svenska välfärdspolitiken har av dessa skäl med rätta vunnit internationellt erkännande. Det är självklart att socialförsäkringarna ständigt måste vara utsatta för debatt och förändringar. Det är vi fullt införstådda med. Socialförsäkringarna är ett oerhört omfattande system. Men man måste i förändringsarbetet gå varsamt till väga och följa givna huvudprinciper, som vi ser det. Trygghetssystemet är väl förankrat i det svenska samhället och betyder oerhört mycket för den enskilde vid sjukdom, arbetslöshet, handikapp och ålderdom. De förändringar som måste vidtas för att hålla kostnaderna nere och för att göra försäkringarna effektivare måste utformas rättvist. Den socialdemokratiska regeringen inledde ett omfattande och framsynt arbete för en reformering på välfärdspolitikens område. Vi vill utveckla arbetslinjen. Det är det viktiga och centrala. Genom att minska långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar, genom förebyggande åtgärder i arbetsmiljön och genom en aktiv rehabilitering vill vi förbättra människornas livskvalitet och minska utgifterna i försäkringen. Det är den vägen man måste gå. Mänskligt är det en riktig politik, men det ger också den bästa besparingen inom försäkringen. I vår partimotion i år med rubriken ''Strategi för välfärdens överlevnad och utveckling'' följer vi upp arbetslinjen ytterligare med en rad förslag. Vi begär ett samlat program för förebyggande och rehabiliterande arbetshälsovård. Det är ytterst angeläget i dag med häsyn till att den borgerliga regeringen har dragit in statsbidrag till företagshälsovården, vilket försvårar rehabiliteringsarbetet ute i landet och i företagen. I det betänkande som föreligger för behandling redovisas också i korthet det beredningsarbete som nu skall ske för att ta fram en ny försäkringsmodell beträffande sjuk och arbetsskadeförsäkringen med anledning av överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna i höstas. Jag vill slå fast att som grundläggande princip i det beredningsarbetet även framgent måste gälla att försäkringen skall vara allmän, generell i sin konstruktion och solidariskt finansierad. Det innebär en lättnad i statsbudgeten. I det avseendet vill vi medverka. Vi har en annan uppfattning än majoriteten på fyra punkter. Den viktigaste kritiken riktar vi beträffande den allmänna sjukförsäkringsavgiften, som infördes den 1 januari i år och som har fått en utformning som är djupt orättvis och olycklig. Låginkomsttagarna drabbas hårt av avgiften, medan höginkomsttagarna får fördelar som inte kan vara avsedda. Anledningen till att den slår snett är att den är avdragsgill och därmed gynnar personer med höga inkomster. Den har alltså fått en oacceptabel fördelningsprofil. Vi menar att den dessutom strider mot en av huvudprinciperna för den nya försäkringsmodellen, nämligen den om en solidarisk finansiering av försäkringen. Hela den bebatten måste komma i gång. Sjukförsäkringsavgiften bör av rättviseskäl utformas som en icke avdragsgill nettoavgift som är lika för alla. Det för vi fram i vår motion och reservation. Om avgiften utformas på detta sätt, kan den begränsas till 0,60 % i stället för 0,95 % och ändå ge minst samma statsfinansiella utfall. Det väsentliga i detta är att man på det sättet enligt vårt förslag får en rättvis konstruktion av försäkringen. I reservation 5 berörs föräldraförsäkringen, som är mycket viktig för barnfamiljerna. Den ger trygghet och möjliggör för föräldrarna att stanna hemma med små barn. I motionsyrkanden från kds och Centern vill man öppna vägen för vårdnadsersättning. Den motsätter vi oss mycket bestämt. I utskottsmajoritetens skrivning om motionerna hänvisar man till ''det beredningsarbete om familjepolitiken som pågår inom regeringskansliet''. Min fråga är: Vad syftar detta beredningsarbete till? Det skulle vara intressant att från Karin Israelsson få svar på den frågan. I reservation 6 för vi fram synpunkter när det gäller översynen av pensionssystemet. Vi vet att det finns nackdelar i dag beträffande uppräkningen av pensionerna genom att den inte automatiskt följer samhällsekonomins reala utveckling. Man kan lösa detta genom införande av ett följsamhetsindex i förhållande till ekonomin. Pensionsbeloppen skulle således omräknas med hänsyn till utvecklingen av dels konsumentprisindex, dels följsamhetsindex. Vi menar att en sådan modell, kombinerad med en flexibel pensionsålder, bör prövas inom ramen för pensionsgruppens arbete. Sist om kommunalt bostadstillägg. Vi förde redan vid behandlingen i december i debatten fram en modell som gav en bättre fördelningsprofil än den som den borgerliga majoriteten stannade för. Enligt vår modell garanteras pensionären en minimistandard, som innebär att en pensionär med låg eller ingen ATP skall ha kvar 3 500 kr per månad att leva på när hyran är betald. Det är en viktig garanti. Fördelarna med denna modell är att pensionärer med låga inkomster får en rejäl ekonomisk möjlighet att välja en bra och passande bostad. På det sättet stimuleras också bostadsbyggandet och därmed sysselsättningen. Ur rättvisesynpunkt är alltså vår modell att föredra. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till våra fyra reservationer i betänkandet.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

Det märkliga är dock att det svenska folket plötsligt har blivit betydligt friskare och har betydligt större närvarofrekvens på arbetet beroende på den hårdnande situationen på arbetsmarknaden. Det märkliga i detta sammanhang är följande: 24 dagar under 1987 till 22,8 dagar under 1991 har sjuktalet ökat för småföretagarna från 15,2 dagar till 18,2 dagar vid samma tidsmätning. Det blir ännu mer frapperande när man ser att det s.k. 1987 som för år 1991. För företagarna kan däremot noteras en markant höjning från 27,4 dagar under Det framgår således av redovisningen att sjukfrånvaron skiljer sig mellan anställda och företagare så till vida att företagare har färre sjukperioder men betydligt längre sjukfrånvaroperioder än gruppen anställda. Trots att de flesta partier officiellt eller inofficiellt stödjer Ny demokrati i tanken att landets välfärd skall skapas av småföretagare och innovatörer avstår man från att undersöka och åtgärda företagarnas konstaterade ökning av ohälsotillståndet. Trots att man har följt det ökande ohälsotillståndet under fem år nöjer sig utskottet, däremot inte Ny demokrati, med att konstatera att det kan finnas anledning för Riksförsäkringsverket att särskilt uppmärksamma dessa skillnader. Det är märkligt att man skall bygga en välfärd på det viktigaste man har under det att man kallt konstaterar att folk mår sämre och sämre utan att vi gör någonting. Vi inom Ny demokrati tycker att det verkar vara något av ett sämre slags skämt. Vi anser att den ökande sjukfrånvaron bland egenföretagarna samt orsakerna till att sjukfrånvaron bland egenföretagarna utan karensdag är högre än hos de anställda omedelbart måste utredas och åtgärdas. Motion Sf283 är skriven i ren Ny demokrati-anda av Centern, Moderaterna och kds i förening. Märk väl: trots detta har varken Centern, Moderaterna eller kds reserverat sig till förmån för sin egen motion. Detta för mig osökt in på olika sjukdomstillstånd. Vet ni att om man gör någonting riktigt dumt och blir dömd till fängelsestraff och med en skicklig lagvrängning eller på annat sätt lyckas förvandla straffet till psykiatrisk vård, erhåller man sjukpenning under hela den tid man vårdas? Många patienter av detta slag kan vara på klinik tre fyra år. Under denna tid betalas alla omkostnader av samhället -- det är alltså våra skattepengar. Patienten kan lägga upp en nätt liten förmögenhet av sina sjukpengar -- det är också våra skattepengar. Vi inom Ny demokrati anser att lagen borde ändras så, att samma bestämmelser skall gälla för den som är dömd till psykiatrisk vård som för den som är dömd till fängelsestraff. Den som är intagen på anstalt får nämligen inte någon sjukpenning. Det är väl ganska sunt. Majoriteten i utskottet tycker emellertid att det här är helt okej. Det vore intressant att föra fram detta vid ett torgmöte och höra vad våra väljare anser. Våra väljare, det är svenska folket som vi uppvaktar vart tredje år. Har ni besökt en försäkringskassa någon gång? Om inte, gör det. I väntrummet skall det finnas prydliga broschyrställ med trycksaker. Samtliga dessa trycksaker berättar om dina rättigheter, inte så mycket om dina skyldigheter. Signifikativt är orden ''bidrag'', ''tillägg'' och ''ersättning'' på alla dessa trycksaker. Dessutom talas det om olika former av pensioner och försäkringar. Föräldraförsäkringen har under åren varit föremål för många ändringar. Föräldrar och försäkringskassor får det allt svårare att hålla sig à jour med de aktuella reglerna. Regelverkets komplexitet är stor, och försäkringskassornas personal får lägga ner orimligt lång tid både på att förklara systemets regler för föräldrarna och på att administrera systemet. I regeringens proposition 1991/92:106 har man accepterat vissa tidigare framlagda förslag. Vi frågar oss bara: Varför skall det vara så svårt att ta ett helt nytt grepp på det hela och verkligen förenkla administrationen? Varför skall det vara så svårt att direkt acceptera förslag som minimerar byråkratin och krånglet? Varför är det så svårt att acceptera förslag som kommer direkt från folk som befinner sig i systemet och som dagligen jobbar med det? Känner sig månde ledamöterna trampade på tårna? Ny demokratis förslag innebär grovt skisserat följande. Det sammanlagda belopp som föräldrarna är berättigade till i föräldrapenning utbetalas vid barnets födelse på ett konto som disponeras av vårdhavarna. För att undvika att beloppet lyfts tidigare och utnyttjas för annan konsumtion än vad det egentligen är avsett för spärras kontot, och utbetalningar får ske endast månadsvis med en tolftedel per månad. Efter ett år utbetalas ytterligare ersättning för resterande 90 garantidagar. Dessa medel lyfts på samma sätt, med en tredjedel per månad. Kompensation för inflation och förväntade inkomstökningar sker genom den ränta som familjen får på innestående bankmedel. Den ledighet som föräldrarna är berättigade till regleras i lagen om rätt till ledighet för vård av barn m.m. . Denna lag bör naturligtvis justeras för att överensstämma med vårt förslag. För att inte vara påstridiga framför vi inte detta förslag som ett krav till riksdagen. Vi ber i motionen endast ödmjukt att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda förslaget. Helt makalöst uttalar utskottet att man inte skall komma med förslag till hur försäkringskassorna skall sköta sina rutiner. Möjligheterna till förenklingar skall i stället fortlöpande följas upp inom den egna administrationen. Därmed kan de anställda utfärda följande lilla påbud till alla innovatörer, idékläckare, rationaliseringsexperter, fackexperter inom olika områden etc. : Närma er inte försäkringskassorna med era briljanta, väl underbyggda och utprovade idéer! Här skall alla idéer kläckas internt, oavsett hur samhället springer ifrån oss. Rör oss inte! Vi har bitit oss fast i bordskanten och släpper inte taget. Ett annat problem är basbeloppets automatik. Stora delar av budgetökningarna beror i dag på automatik, bl.a. genom basbeloppets konstruktion. Ny demokrati vill därför att man skall se över beräkningsgrunderna. Man brukar i dag räkna med att en förändring av basbeloppet med 100 kr uppåt eller nedåt ger en förändring i statskassan om ca 200 miljoner kronor och en förändring av de totala utgifterna inom socialförsäkringen med ca 500 Vi vill ha en ny definition av basbeloppsbegreppet. Basbeloppet skall återspegla såväl å ena sidan prisutvecklingen, den reella standardutvecklingen och förändringar i BNP som å andra sidan också inflationen. En fast formel för de beräkningar som krävs kan inte fastställas. Den kan nämligen inte återspegla hur den ekonomiska verkligheten fluktuerar år från år. Ett nytt basbelopp måste förhandlas fram efter det att de ekonomiska faktorerna analyserats. Vårt förslag innebär att t.ex. de sämst ställda pensionärerna inte kontinuerligt får en försämring utan garanteras en ekonomisk stabilitet. Jag vill till sist framföra en stilla undran. En utlänning som arbetat in rätten att uppbära ATP och som sedan blir utvisad på grund av begånget brott uppbär fortsättningsvis pension från Sverige i det land som han förvisats till. För att vederbörande skall bli utvisad måste hans brott ha varit grovt. Först får han alltså utvisningsstraff, så att han i frihet kan återvända till sitt hemland, och därefter får han svensk pension. Kan det vara rätt?

Herr talman! Har vi råd med grundtrygghet? Jag vill verkligen hålla med Börje Nilsson om att det är en politisk fråga. Det betänkande som vi nu behandlar innehåller många olika delar, och jag vill börja med att tala om pensionerna. Majoriteten i denna kammare, dvs. moderater, folkpartister, centerpartister och kds:are, menar avgjort att det går att klara sig på 4 250 kr i månaden. De menar att sedan hyran är betald skall man med drygt 4 000 kr i månaden kunna betala sin el, sin telefon, sin medicin, sin TV, sina eventuella hemserviceavgifter till kommunen, sin mat, sina kläder och sina förbrukningsartiklar. De partier som har bestämt detta har kanske rätt -- det går att överleva på 4 250 kr, men knappast heller mer. Det ger ingen guldkant på tillvaron. Det ger inte utrymme för någon som helst extravagans, som t.ex. resor för att hälsa på barn, släkt och vänner. Till restaurangbesök någon gång emellanåt räcker det absolut inte. Dessa pengar är enbart till för att överleva på. Jag måste ta tillfället i akt att upplysa kammarens ledamöter om att en halv miljon pensionärer i dag lever under mycket knappa villkor. En majoritet av dessa är kvinnor. Minst en tredjedel lever på dagens socialhjälpsnorm, och många hamnar fortfarande under den nivån. Pensionsförmånerna har de senaste åren kraftigt urholkats. Utlovade kompensationer för prisstegringar har frusit inne, basbeloppet har sänkts, senast för en månad sedan, samtidigt som man fått ökade utgifter. Låt mig ta ett exempel. När en pensionär som inte har ATP eller som har en mycket låg ATP har betalat sina fasta utgifter, el, TV, telefon och dagstidningar, har denna person mindre än 3 000 kr kvar. Jag tror inte att någon här i kammaren skulle acceptera att klara sig på detta belopp, månad efter månad, år efter år. Det liv som man då fick leva skulle bli ganska grått och trist. Varje tia måste vändas flera gånger. Jag vet åtminstone ett parti som förstod detta i valrörelsen, men regeringsbestyren har gjort att Centerpartiet har förträngt sitt vallöfte om en hygglig grundpension som skulle vara i storleksordningen tre basbelopp per år. Det är märkligt att de kan acceptera ett förslag som ligger närmare 1 000 kr mindre per månad. Vi vill höja samtliga pensionärer ett bra stycke över socialbidragsnormen. Ett första steg i detta är att räkna upp pensionstillskottet för en ålderspensionär till 70 % av ett helt basbelopp, ett andra steg att efter två år höja det till ett helt basbelopp. Skulle riksdagen fatta beslut härom, har åtminstone tre partier här i kammaren uppfyllt sina vallöften: Vänsterpartiet, Centern och Ny demokrati. Vi har också föreslagit att kommunerna skulle få 600 miljoner mer än vad regeringen föreslagit för att kompensera sina ökade kostnader för de kommunala bostadstilläggen för pensionärer. Men i detta fall, liksom i många andra fall, är nydemokraterna de stora opportunisterna. Deras insatser i riksdagsarbetet leder till ett stadigvarande försämrande för fattigpensionärer. Sedan åker de land och rike runt och pratar om vilka stora insatser de gjort, gör eller vill göra för de sämst ställda i samhället. Ett oförändrat pensions och ATP-system i framtiden skulle medföra kraftiga höjningar av pensionsavgiften. År 2010 kommer antalet pensionärer att öka kraftigt. En stor del av pensionärerna kommer att ha en hög ATP. Det innebär att kostnaderna för pensionssystemet kommer att öka kraftigt. Vi måste därför förändra systemet så att det blir stabilt och så att det även kan stå starkt vid en svag ekonomisk utveckling. Vi tror på ett system som står fritt i förhållande till statsbudgeten, marknadsaktörerna och arbetsmarknadens organisationer. Vi anser att finansieringen skall ske med hjälp av avgifter på intjänade inkomster. Samtliga utgiftsökningar som föreslås i vår ekonomiska motion är finansierade. Vi föreslår bl.a. att taket i sjukförsäkringen sänks från 7,5 basbelopp till 5,5 basbelopp. I och med detta vill vi markera att även höginkomsttagarna skall vara med och finansiera de dåliga tiderna. Det innebär också att vi vill ha en inkomstbortfallsprincip. Men den skall inte gälla för personer med inkomster över 200 000 kr. Principen skall bara omfatta människor som lever i små omständigheter. Hela socialförsäkringssystemet måste förändras på sikt. Jag tror att det är nödvändigt att avföra systemet från statsbudgeten. Systemet skall få en fri ställning så att det inte kan fungera som ett finanspolitiskt instrument i händerna på finansministrar och ekonomer. Men ett socialförsäkringssystem skall inte heller vara styrt av arbetsmarknadens parter. Det skall även kunna fungera för människor som av olika anledningar blivit utestängda från arbetsmarknaden. Det måste finnas solidaritet riktad även mot dessa grupper. Socialdemokraterna säger att det nuvarande pensionssystemet inte passar för ett samhälle utan tillväxt. Därför måste det förändras. Men vi i Vänsterpartiet tror att detta gäller hela socialförsäkringssystemet. Scherman har i sin rapport till Ekonomikommissionen kommit med en, som jag tycker, bra lösning på problemet, nämligen att det kan lösas med hjälp av en indexering, dvs. en följsamhet i form av automatiska samband mellan utgifter och inkomster. Ett sådant system skulle vi förorda om riksdagen samtidigt medverkade till att begränsa möjligheterna till att avtalsvägen kompensera sig för minskningar till följd av en lägre tillväxt. Det kommer annars att tära på den totala samhällsekonomin och skapa orättvisor. Jag tycker att Socialdemokraternas reservation nr 6 i stora delar sammanfaller med Schermans och våra åsikter. Vi i Vänsterpartiet kommer att stödja den reservationen. Vi i Vänsterpartiet vill inte ha karensdagar i sjukförsäkringen. Det slår mot människor som inte kan gå till jobbet när de är litet snuviga. Vi vill slå vakt om den egenvårdstid som fanns innan regeringen började peta i socialförsäkringssystemet. Det är lätt för människor med manschettyrken -- som oss -- att sitta på jobbet och vara litet hängiga. Men det går inte att vara affärsanställd, arbeta inom livsmedelsindustrin, arbeta med sjuka människor eller små barn och samtidigt vara snorig. Jag tror också att på lång sikt kommer allvarligare problem i form av längre sjukskrivningsperioder att uppstå om man regelbundet går småfebrig till arbetet. Det blir följden av införandet av karensdagar. Egenvården kommer på undantag. Arne Jansson ställde en fråga angående egenföretagare. De flesta egenföretagare har karens medtagen i sjukförsäkringen. Det har med avgiften att göra. Det skulle vara intressant att veta om det är därför som man försöker klara sig i det längsta, dvs. för att slippa utnyttja sjukförsäkringen. När man sedan inte orkar längre blir det fråga om långa sjukskrivningsperioder. Vi vill också behålla den 90-procentiga ersättningsnivån i sjuk och arbetsskadeersättningen. Vi vill slopa karensdagen, och vi vill ha en rehabiliteringsersättning som uppgår till 100 %. Vi anser att det går att behålla dessa förmåner genom att aktivt omfördela pengar från höginkomsttagare till dem med lägre inkomster. Alla dessa omfördelningar som vi i Vänsterpartiet föreslår kommer inte att öka budgetunderskottet. Vi i Vänsterpartiet följer konsekvent linjen att inkomstbortfallsprincipen enbart skall gälla för personer med låga inkomster. Våra riktmärken är sänkt sjukpenningtak och ett tak för förmånsbelopp -- som samhället har råd att betala. Herr talman! Vi har föreslagit att papporna skall ta ut längre ledighet för att vara hemma med sina barn. Men med de nedskärningar i föräldrapenningen som regeringen, Stig Malm och Mona Sahlin har tänkt sig, blir det ännu svårare att få män att vara hemma för vård av barn. Vi motsätter oss också förslaget till sänkning av nivån på föräldrapenningen till 80 %, som regeringen har aviserat skall finnas med i kompletteringspropositionen. Det kommer att innebära att ännu färre pappor kommer att vara hemma med sina barn. Vi stöder Bengt Westerbergs kvoteringstankar. Vi kan ställa upp på att här i kammaren stödja kravet på kvotering, men inte bara med 60 dagar utan ända upp till 90 dagar. Samhället behöver i dag ett samlat högkostnadsskydd. Kommun och landstingsavgifter rasar i väg, och ingen tar hänsyn till den enskildes möjligheter att betala avgifterna. Vi har i dagarna fått ett brev från en dam som heter Dagny Eriksson i Sparreholm. Hon berättar att kommunen tar 70 % av makens pension för hans vistelse på sjukhem. Det som är kvar skall räcka till åtminstone hälften av bostadshyran, läkarbesök, medicin, utprovning av hjälpmedel, sjukgymnastik, hemresor med färdtjänst, toalettsaker, barberare, fotvård, kläder osv. Det är självklart att pensionen inte räcker. Men det är inte bara Dagny som har hört av sig till oss. Våra förtroendevalda i olika kommuner rapporterar om hur deras fullmäktige beslutar om avgifter. Det är beslut som inte tar hänsyn till den totala kostnadsbilden och som gör att sammanboende måste bli särboende för att klara sin ekonomi. Enligt min uppfattning har även riksdagen ett ansvar för denna situation. Här räcker inte Merkostnadskommitténs förslag till åtgärder. Kommitténs inställning var ju att inte rubba kommunernas rätt till att fatta beslut. Men här, lika väl som när det gäller socialbidraget, måste vi kunna se till helheten. Jag anser att vi måste tillsätta en utredning som snabbt ger oss ett förslag till ett allmänt högkostnadsskydd. Herr talman! Till vår meningsyttring finns en gemensam motion av socialdemokrater, vänsterpartister och centerpartister om tillfällig föräldrapenning till annan närstående än förälder. Jag ser att Ulrica Messing är här, och hon kommer säkert att prata för den motionen. Vi yrkar bifall till mom. 1, 17 och 22, och vi kommer att rösta med reservationerna 3, 5 och 6. Arne Jansson frågade om utskottet hade besökt någon försäkringskassa. Utskottet besökte nyligen en försäkringskassa i Örebro. Men det enda parti som inte var med på den resan för att få sig en hel dags information om de olika delarna i socialförsäkringssystemet var Ny demokrati.
Herr talman! Berith Eriksson försöker antyda att sjukfrånvaron för småföretagare i första hand är beroende av antalet karensdagar. Vore problemet så enkelt hade det lösts för länge sedan. Jag tror faktiskt att problemet är mer komplext än så. Utskottet har reagerat litet halvlamt och föreslagit att det finns anledning för Riksförsäkringsverket att uppmärksamma frågan. Vi i Ny demokrati går ett steg längre. Vi tycker att detta är synnerligen allvarligt, precis som jag antydde i mitt anförande. Det som Sverige skall bygga sin framtid på måste fungera bra. Det är därför vi vill ha en utredning. Vidare har vi frågan om besöket på försäkringskassan. Det är givetvis glädjande att socialförsäkringsutskottet har besökt en försäkringskassa. Berith Eriksson tyckte att det var skoj att påpeka att Ny demokrati inte var med på gruppresan. Men vi brukar besöka försäkringskassor vid andra tillfällen. Vi är nära verklighetens folk. Man får kanske en annan uppfattning om försäkringskassan om man kommer dit i gruppsammanhang och försäkringskassan är beredd på att ta emot en sådan hög inrättning som socialförsäkringsutskottet. Därmed förbereder kanske försäkringskassan besöket på ett annat sätt.

Herr talman! Arne Janssons uttalande om försäkringskassorna var litet insinuant. De som arbetar på försäkringskassorna har väldigt mycket att göra, och det är bra om de får möjlighet att avsätta tid för att ge allsidig information om arbetet där. Det är klart att vi också besöker olika försäkringskassor, och jag förutsätter att de andra partierna också gör det. Men jag anser att man bör annonsera sitt besök i förväg för att personalen skall ha möjlighet att avsätta tid för att ge information.
Herr talman! Jag hade först inte tänkt besvara det Berith Eriksson sade nu senast, men jag tycker att jag ändå måste göra det. Det gläder mig att Berith Eriksson ställer upp på att vi skall tillmäta vad försäkringskassorna säger stor uppmärksamhet. Därför är det litet märkligt att Berith Eriksson inte stöder våra motioner, som bygger på hur försäkringskassorna ser på frågan om en rationalisering av systemen. Vi kan kanske enas om att det är bra att besöka försäkringskassor både i grupp och individuellt och med förvarning och utan förvarning.

Herr talman! Det är många, kanske inte precis här i kammaren men utanför, som deltar i debatten om förändringar i våra socialförsäkringssystem. Jag tror att det är en mycket bra debatt som pågår, som kan leda till förändringar som på sikt också innebär att vi får ett socialförsäkringssystem med stabilitet även i lågkonjunkturer. Vad vi nu upplever är ju att de system som vi har trott vara stabila visat sig inte vara det, när inte tillväxten står för det underlag som behövs för att finansiera de stora utfästelser som ges i de olika systemen. Börje Nilsson började sitt anförande i sin vanliga lågmälda ton, men innehållet var mycket allvarligt, att vi är inne på att rasera det sociala försäkringssystemet. Jag skulle nog hellre påstå att vi arbetar för fullt med att försöka reparera försäkringssystemet och behålla en stabilitet i det, innan det totalt rasar samman och inte kan nyttjas för det ändamål som det var avsett för. Om det reparationsarbetet hade påbörjats betydligt tidigare, hade problemen sett annorlunda ut i dag. Jag tror att också Börje Nilsson kan hålla med mig om att vi har levt över våra tillgångar och tillåtit oss förmåner som vi inte haft råd till. Börje Nilsson säger också att grundtrygghet är ingenting att satsa på. Jag vill bara peka på några saker som skulle ha gjort situationen annorlunda. Om ATP-systemet hade byggts upp efter Centerns förslag med en grundförsäkring, en avtalsförsäkring och enskilda försäkringar därpå, hade vi inte haft ett ATP-system med de stora svagheter som det har i dag, utan vi hade haft ett samröre mellan två system. Vi försöker i dag nå det samröret mellan avtalsbundna försäkringar och dem som vi får genom de avgifter som arbetsgivaren betalar in. Förändringen av efterlevandepensioneringen innebär att vi inför ett klart grundtrygghetssystem i stället för den tidigare änkepensionen. Ingen kan säga annat än att det var ett lyckokast att vi genomförde den förändringen när det skedde. Annars skulle kostnaderna för den pensionen ha stigit dramatiskt. Det finns även talesmän från Socialdemokraterna som förordar en förändring. Jag vill bara nämna Kjell-Olof Feldt och Bo Södersten som några som debatterar de här frågorna och som anser att det finns anledning att göra förändringar. Jag tror att Socialdemokraterna inte vill öppna ögonen för vad vi från Centerns sida och även de andra borgerliga partierna menar med ett grundtrygghetssystem. Jag tycker att Berith Eriksson i sitt anförande berörde väldigt mycket av vad vi egentligen menar med grundtrygghet. Jag kan inte förstå att hon då skulle vara emot ett centerpartistiskt grundtrygghetssystem. Vi har råd med en grundtrygghet. Vi måste ha råd med det. Dagens system täcker inte alla de kostnader som uppstår. I en högkonjunktur är ungefär 5 % av den svenska befolkningen helt beroende av socialbidrag. Nu ökar den andelen av litet olika skäl, men det visar att vi i en högkonjunktur avstår från att ge grundtrygghet till en relativt stor grupp av svenska medborgare. Alla har inte fått del av den generella välfärden, om det är det Börje Nilsson tror. Det är helt klart att arbetet är det som skall ligga till grund för en grundtrygghet. I dag har vi en lågkonjunktur med stora problem på arbetsmarknaden. Regeringen gör vad som kan göras för att skapa arbetstillfällen, för att skapa möjligheter för unga att finnas med i arbetslivet. De flesta av de åtgärderna har genomdrivits trots protester från Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har inte på någon punkt kunnat visa att de med sina förslag hade bemästrat dagens situation på arbetsmarknaden bättre än vad regeringen har gjort. Jag tycker att det måste man ta med i en sådan här debatt. Det är fel att försöka att få människor att tro att en socialdemokratisk politik skulle ha förändrat arbetsmarknadssituationen. Vi kan inte tillverka för lagerhållning, som man gjorde på 70-talet, när vi kom till regeringsmakten och fick ta reda på alla de stora lagren som fanns och som inte kunde omsättas. Rehabilitering och arbetsskadeförsäkring är två stora bitar i försäkringssystemet som Socialdemokraterna också har varit mycket dåliga på att hålla efter. Jag minns när vi i mitten av 80 talet började prata om rehabilitering och också krävde från utskottet att det skulle göras någonting. Då fanns det liksom ingen möjlighet att åstadkomma någon förändring. Detsamma gäller arbetsskadeförsäkringen. Jag tror mig veta med bestämdhet att den ekonomiska situationen för våra socialförsäkringar hade sett betydligt annorlunda ut, om förändringar hade genomförts betydligt tidigare. I en arbetsmarknadssituation som dagens kanske rehabilitering kräver ännu mera insatser än när vi hade en högkonjunktur, då det fanns arbeten att rehabilitera människor till. Hur man skall gå till väga för att föra över sjukoch arbetsskadeförsäkringarna till arbetsmarknadens parter kommer vi att få besked om under morgondagen. Jag hoppas att direktiven skall vara så breda att vi kan få en total översyn av de här försäkringssystemen. Jag är inte alldeles övertygad om att vi skall välja den inriktning som har aviserats, att försäkringarna skall skötas av arbetsmarknadens parter. Vi har lärt oss av de erfarenheter vi har fått genom arbetslöshetsförsäkringen att då kommer en grupp att stå utanför. Vi kan inte bygga upp nya sådana system, utan de måste vara generella och robusta. I reservation 3 tar Socialdemokraterna upp den allmänna sjukförsäkringsavgiften, och det är en debatt vi har haft tidigare i kammaren. Vi har som regel att sådana sociala avgifter skall vara avdragsgilla. Arbetsgivarna har den möjligheten, och samma system bör gälla för enskilda som betalar den här avgiften. Vi ser ingen anledning att ändra på de förhållandena. Socialdemokraterna kräver inte att man skall ta bort avdragsmöjligheten för arbetsgivrna. Om de krävt det, hade det varit konsekvent. Socialdemokraternas syn på vårdnadsersättning gav Börje Nilsson uttryck för igen med lätt fasa i rösten. Jag tror att det finns all anledning att arbeta vidare på en reform som skulle innebära vårdnadsersättning för barnfamiljerna. Många barnfamiljer förväntar sig att få det stödet och för barnens skull få en ökad valfrihet. I regeringskansliet finns det en arbetsgrupp som sysslar med familjepolitiken, och i regeringsförklaringen har klart avgivits ett löfte om att under valperioden skall vårdnadsersättning vara genomförd. I reservation 6, som gäller översyn av pensionssystemet, redovisar Socialdemokraterna en något sent påkommen uppfattning. Det var ju den socialdemokratiska regeringen som skrev direktiven till den första pensionsberedningen, och Socialdemokraterna är representerade i pensionsarbetsgruppen, vars arbete befinner sig i slutskedet. Det kan väl vara lämpligt att framföra sina synpunkter i en reservation där, om man inte har fått gehör för dem hos en majoritet i pensionsarbetsgruppen. För det kommunala bostadstillägget behövs det faktiskt ett tak. Det förslag som Socialdemokraterna för fram i reservation 9 skulle, om det genomfördes, innebära ett starkt incitament för byggsektorn att bygga betydligt dyrare bostäder än vad som är nödvändigt. Vi har sett den utvecklingen i andra sammanhang när man har släppt kontrollen för subventioner från samhällets sida. Det KBT som nu beviljas, där staten står för en större andel, anser vi vara ett väl utformat system som fyller det syfte det har. Det är bara att beklaga att hyreskostnaderna för närvarande är så höga. Det är faktiskt så att även vi andra riksdagsledamöter befinner oss i verkligheten, Arne Jansson. Alla har en verklighet. Den ser annorlunda ut. Nydemokraterna har inte fått klart för sig att vi alla har en verklighetsbakgrund. Vi är ofta ute som enskilda på försäkringskassorna. Utskottet har tagit emot råd från försäkringskassorna. Det vet Arne Jansson helt bestämt eftersom han har funnits med vid behandlingen. Låt mig bara påminna om livräntorna. När det gäller förslagen från Nydemokraterna har utskottet avstyrkt dem. Vi har inte funnit anledning att tillstyrka dem. Vi har lagt stor vikt vid den motion som kom från de tre borgerliga partierna rörande egenföretagares sjukskrivningsfrekvens. Det är allvarligt. Det beror troligtvis på arbetsmarknadssituationen. Vi har en stor grupp jordbrukare i den här gruppen. De har en mycket besvärlig situation. Det finns säkert andra saker som man kan plocka fram. Vi har i alla fall sagt att Riksförsäkringsverket skall se över detta. Vi har naturligtvis också synpunkter på andra delar av de reservationer som Nydemokraterna har. Berith Eriksson talar i sitt anförande väldigt mycket för att en grundtrygghet skulle klara många av de problem som Vänsterpartiet anser finns i dagens socialförsäkringssystem. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Allra först vill jag göra ett förtydligande beträffande yrkandet. Vi står naturligtvis bakom samtliga fyra reservationer, men vi yrkar bara bifall till den första, dvs. nr 3. Vi kommer bara att begära omröstning på den punkten. Den rör det viktigaste avsnittet. Karin Israelsson säger att man håller på att reparera socialförsäkringarna. Det sker genom de nedskärningar som enbart drabbar arbetslösa, sjuka, osv. Vi menar att det är en orättvis väg att gå. Det viktigaste är att göra försäkringarna effektiva och att hävda arbetslinjen, förebyggande arbetsmiljöåtgärder och rehabilitering. Det är där vi kan göra mycket stora besparingar. Man kan säga att socialförsäkringarna har haft en mycket hållbar och stabil ekonomi. Det är under de senare åren som vissa av dem har haft underskott. I dag har ju sjukförsäkringen ett överskott på 10 miljarder. Arbetsskadeförsäkringen har fått ett underskott till följd av en dålig arbetsmiljö. Därför är det viktigt med förebyggande insatser. Tre fjärdedelar av budgetunderskottet beror på arbetslösheten och ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen, Karin Israelsson. Det är klart att vi befinner oss i en lågkonjuktur. Men den lågkonjunkturen har också förstärkts genom den ekonomiska politik som regeringen för, genom en alltför slapp konjunkturpolitik. På det sättet har man förstärkt lågkonjunkturen. Nu sker en viss förändring. Det pågår ett beredningsarbete. Man skall ta fram en ny försäkringsmodell för sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Vad jag vet har det förslaget inte kommit från Centern. Det fanns ju med i uppgörelsen. Det var vi som lanserade den modellen. Det visar ju vårt intresse att verkligen skapa hållbara försäkringsformer för framtiden. Karin Israelsson förfäktar grundtryggheten som leder till ett helt annat system. Den inkomsttrygghet som vi har i dag är en rättvisefråga framför allt för LO-anslutna. Det är en rättvisefråga mellan LO-anslutna och tjänstemän. Tjänstemännen hade tidigare olika förmåner i sina avtal. Inkomsttryggheten är väl förankrad i det svenska samhället. Det är också uppbyggd på ett rättvist sätt. Beträffande familjepolitiken sade Karin Israelsson att man arbetar vidare med en vårdnadsersättning. Det är ganska fantastiskt att man i ett läge med ett stort underskott i budgeten arbetar med nya reformer. Min fråga är då: Hur skall det finansieras? Det pågår tydligen en viss diskussion i regeringen. Det kunde vi se i massmedierna i går kväll. Men hur skall det finansieras i ett läge när vi har ett mycket stort budgetunderskott?
Herr talman! Börje Nilsson tycker att jag reparerar socialförsäkringarna. Det kan väl kanske äga sin riktighet. Det är alltid svårare att reparera när förfallet har pågått under en lägre tid. Då blir också åtgärderna ganska radikala. Ibland tvingas man ju att riva hela bygget för att få något som är bättre. Man kan kanske tycka ibland att det är något som vi skulle göra för att börja om från början och hitta ett system som är av en bättre kvalitet än de som vi har i dag. Det är helt klart att vi måste se över förmånerna. När man ser hur förmånerna kan styra efterfrågan och kanske också göra det möjligt att utnyttja förmånerna på ett sätt som inte var tänkt när de tillkom, finns det all anledning att göra den här översynen. Socialdemokraterna har ju också varit med om en del av de ingrepp som har gjorts. De kan alltså inte frånhända sig ansvaret för detta reparationsarbete. En typisk åtgärd som skulle kunna ha genomförts betydligt tidigare är införandet av sjuklönen. Det gav ju faktiskt effekter av den art som Börje Nilsson efterfrågar. Arbetsgivaren får ett ökat ansvar för sin arbetsplats och för sin arbetstagare och efterfrågar vad som är orsak till att han eller hon inte kommer till sitt arbetsställe. Arbetsgivaren kan då vidta åtgärder som gör det möjligt att arbeta under något andra förutsättningar och inte behöva sjukskriva sig. Det finns många sådana goda exempel som kommit fram genom att sjuklönen infördes. Försäkringskassans roll i rehabiliteringsarbetet har också inneburit besparingar i försäkringssystemet. Det är just det sambandet mellan den som beviljar en förmån och den som utbetalar en förmån som har efterlysts i de nuvarande försäkringssystemen. När det gäller arbetsskadeförsäkringen finns det väldigt mycket mer att göra. Min förhoppning är att det arbetet skall kunna innebära att vi får en arbetsskadeförsäkring som ger en ersättning till den som är berättigad till det och att det inte skall finnas ett skymningsland mellan arbetssjukdom och annan sjukdom. Det är ett rimligt krav. Vi får se vad den utredning som skall tillsättas rörande arbetsskade och sjukförsäkringen kan åstadkomma. Det blir naturligtvis ett gigantiskt arbete. Men det finns redan en lång rad utredningsmaterial som man kan ta till sig. Jag tror inte att Socialdemokraternas förslag, som presenterades under natten, var det allra mest övertänkta, men min förhoppning är att det kommittédirektiv som kommer skall kunna vidga detta så pass att det ger möjligheter till en annan vinkling. Inkomsttrygghet är ett nytt ord som Börje Nilsson använder sig av. Inkomstbortfallsprincip är annars det vanliga. Det kan kanske tolkas som en förändrad inställning.
Herr talman! Karin Israelsson säger att man först nu reparerar socialförsäkringarna och att man är i färd med detta i regeringen. Det är naturligtvis en ideologisk fråga. Man gör ensidiga nedskärningar som drabbar vissa grupper. Det är klart att vi har stora underskott, men de måste ändå bäras på ett rättvist sätt. Jag bestrider på det bestämdaste att socialförsäkringarna är under förfall. De fungerar mycket väl. Vi måste göra dem mer stabila och hållfasta i framtiden. Det är jag medveten om. Karin Israelsson riktar kritik mot socialförsäkringarna därför att hon inte är tilltalad av den modell som finns i dag med en inkomsttrygghetsbortfallsprincip. Hon förfäktar ett helt annat system med grundtrygghet. Det är där Karin Israelssons kritik finns. Det finns tack och lov inte någon enighet inom regeringen om detta. Det som kommer att utredas inför en ny försäkringsmodell är inte grundtryggheten, utan det måste vara en inkomstbortfallsprincip. Socialförsäkringarna utgör ett mycket omfattande system. Jag hävdar att vi mycket aktivt deltar i det förändringsarbete som alltid måste ske för att hävda socialförsäkringarna och för att få dem att fungera bättre.
Herr talman! Reparationer av socialförsäkringen har alltid skett i form av ett lappverk. Det är detta som vi något lider av i dag. Man kan se på föräldraförsäkringen och alla de saker som man har låtit bygga in i föräldraförsäkringen, som ju egentligen inte är någon försäkring. I de förändringar som regeringen har föreslagit och som riksdagen bestämt har det funnits med ett skydd för de sämst ställda för att de skall klara den försörjningssituation som de har. Det finns alltid en sådan grupp i samhället. Den analys som man nu gjort visar på att det kanske inte är just dem som vi vanligtvis talar om som de sämst ställda som har fått en försämrad ekonomi, utan det kan vara barnfamiljer som i olika situationer har drabbats av försämringar. Arbetslösheten spelar naturligtvis en stor roll i ett sådant sammanhang. Vi har den här gången fått ett nytt begrepp -- trygghet i form av en inkomstbortfallsprincip. Man har då inte glömt någonting. Det är helt klart att det finns en trygghet i en inkomst. Den måste man leva vidare med. I en grundtrygghetsmodell som vi just nu diskuterar finns en basnivå som en grundtrygghetsnivå. Den är till en del beroende på inkomstens storlek. Det är fråga om ett avtalsenligt inkomstbortfall. Därutöver finns ett avtalsbundet system, där man kan ha en privat försäkring eller liknande. Vi saknar i dag ett samband med de ersättningar som tillkommer från de avtalsförsäkringar som finns på alla arbetsplatser. Man kan i vissa situationer bli mer än hundraprocentigt kompencerad. Vi läste för några dagar sedan i Dagens Nyheter om att man skulle ta ut sin pension vid 60 års ålder om man hade den möjligheten, eftersom det var ekonomiskt mer gynnsamt än om man arbetade fram till 65 års ålder. Det är inte bra att det finns sådana delar i systemet. Man skall inte få en ekonomisk fördel av att vara smart och kunna räkna ut hur systemet bäst skall utnyttjas. Det är det vi vill komma bort ifrån med ett grundtrygghetssystem som ger en bastrygghet. Man får där också själv vara med att ansvara för de övriga delarna i detta. Jag vill försäkra Börje Nilsson att Centerpartiets krav på rättvisa och ett skydd för de sämst ställda finns kvar i vårt grundtrygghetssystem.

Herr talman! Arne Jansson är ny i riksdagen. Jag kan förstå att det är spännande att redovisa hur man arbetar som politiker. Men jag tror inte att det är någon nyhet för oss som suttit länge i riksdagen att titta på de verksamhetsområden som man har ett ansvar för. Det ingår som en naturlig del, och vi talar därför inte alltid om det i debatten. När det gäller den motion som väckts av bl.a. en partikamrat till mig, Marianne Andersson, tar inte utskottet den med en klackspark. Utskottet inser tvärtom allvaret i detta. Men det finns ett regelsystem som skall fånga upp sådana saker. Försäkringskassorna har ett rehabiliteringsansvar. I det fall man är egenföretagare har man ju också en kanske något annorlunda inställning till ett sådant rehabiliteringsarbete. Det är kanske heller inte så enkelt att klara av ett sådant rehabiliteringsarbete. Även i primärvården finns ett ansvar. På många ställen finns det ett nära samarbete mellan försäkringskassor, primärvård, arbetsförmedling och andra instanser som har ett intresse att se till att människor snabbt kommer tillbaka. Men den arbetsmarknad som vi har i dag kan avspegla sig i statistiken på det sätt som den nu gör. Jag tycker inte att vi tar detta med en klackspark. Också riksförsäkringsverket har ett ansvar. Utskottet skriver att vi förutsätter att man från Riksförsäkringsverket särskilt skall uppmärksamma dessa skillnader. Det läser man, och det är ett budskap som är så klart som något. Jag vill påstå att denna motion har blivit mycket positivt behandlad med den skrivningen. Motionen är inte tillstrykt, men den har behandlats mycket positivt och givits en positiv skrivning.

Herr talman! Det är något annorlunda att arbeta i riksdagen än att arbeta som kommunalpolitiker. Då kanske man kan göra som Arne Jansson säger, dvs. att göra någonting direkt och göra det nu. Man har på basplanet möjlighet att göra detta. Här arbetar vi genom verk och styrelser, och vi har fullt förtroende för deras sätt att arbeta. Med skrivningen i utskottsbetänkandet antar vi att Riksförsäkringsverket tar frågan på allvar och att man kommer med en analys av läget och kanske också med förslag till hur man skulle kunna lösa problemen i den uppkomna situationen. De har troligtvis mycket fler orsaker än dem vi har berört här. Den analysen måste ske, och kompetensen finns i Riksförsäkringsverket.